Herr talman! Utskottet har i betänkandet — och det har verifierats av Sven Munke — noggrant redovisat motionen och kommenterat den på olika punkter. Riksdagen har också nyligen haft ärendet uppe och därvid principiellt tagit ställning i de olika frågor som tas upp i motion 1838. Något som bör föranleda en ändring av lagen har utskottet inte funnit. Utskottet har inte bedömt att någon ändring f. n. är nödvändig. Jag tror att Sven Munke har fel när han säger att utskottet ställer för stora förhoppningar på kompletterande lagar såsom arbetsmiljölagen och andra. Jag tror inte att så är fallet. Men man skall naturligtvis följa den här frågan ytterst noga, precis som man skall göra när det gäller andra lagar som gäller människornas bästa på olika områden. Om det framöver skulle visa sig att det uppkommer brister — I det framhålls också i utskottsbetänkandet — skall man naturligtvis göra de ändringar som anses nödvändiga. Men i det här läget har vi från utskottets sida inte funnit att motionen bör föranleda några åtgärder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! John Johnsson säger att jag har fel när jag påstår att utskottet har för stora förväntningar på miljöskyddslagen — inte arbetsmiljölagen; här är det fråga om miljöskyddslagen och en del andra lagar! Men så är det inte. Jag tror att generaldirektör Valfrid Paulsson delar 'den uppfattning jag här har fört fram. Detsamma uppfattade jag att statsrådet Sigurdsen gjorde när hon tidigare denna vecka höll sitt anförande inför Riksförbundet för allmän hälsovård.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande 1982 84. Enligt regeringens proposition 100 bilaga 4 bör det anslaget föras upp med 20 milj.kr. eller med samma belopp som innevarande budgetår. Regeringen har anbefallt en 2-procentig besparingsmodell. Men den har man bortsett från när det gäller anslaget till kommittéer. Statsmakterna har också i besparingssyfte sagt sig vilja begränsa antalet nya kommittéer. Med hänsyn till detta och till det finansiella läge som råder har vi moderater i reservation föreslagit en nedskärning av anslaget med 5 milj.kr. En sådan nedskärning skall också ses mot bakgrund av att 17 av de kommittéer som är knutna till justitiedepartementet beräknas avsluta — eller har avslutat — sitt arbete under 1983. Därtill skall läggas att det finns en reservation med förslag om drygt 4 milj.kr., ett belopp som skall läggas till de 20 milj.kr. som regeringens förslag till medelsanvisning innebär. Utskottets majoritet hävdar att den allmänna kostnadsstegringen tillsammans med nytillsatta kommittéer motiverar ett godtagande av regeringens medelsberäkning. Vi reservanter anser att en nedskärning av anslaget kan göras utan menlig inverkan på utredningsarbetet. Vi föreslår därför en nedskärning med 5 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Reservationsanslaget skulle alltså uppgå till 15 milj.kr. Vi hävdar också att en besparingsåtgärd enligt vår modell kan komma att motverka att kommittéerna ådrar staten kostnader som inte är oundgängligen nödvändiga för utredningsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Bertil Lidgard m.fl. under punkt 3 mom. 1.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 30 behandlas sista delen av vpk:s motion om en Lex Birka. Jag har vid två tidigare tillfällen tagit upp just Birkagårdsbarnens rättigheter och konstaterat att medborgarrätt i dagens Sverige förvisso heter pengar. Birkagårdsbarnen har inte haft möjlighet att driva ett s.k. pilotfall av allmängiltigt intresse, därför att det fanns risk för att det skulle kosta dem för mycket. Det är, herr talman, minst sagt upprörande. Jag tycker att det är en rättsskandal. Än värre blir det när nu utskottet yrkar avslag också på vårt krav att staten skall bidra med rättegångskostnaderna för att hålla barnen skadeslösa. Vi har ställt detta vårt krav av flera skäl. Vi tycker att ärendet är av principiell natur och att det har ett s.k. prejudikatintresse. Någon risk för okynnesmål, som har åberopats i sammanhanget — vid ett bifall till vår motion —- finns alltså inte. Det är ett skäl. Ett annat skäl är att kommunen i detta fall har handlat på ett sätt som direkt skadat barnen — inte nog med dess förfarande vad gäller själva målet, där delar överlämnades till koncessionsnämnden, något som vi tidigare har tagit upp, utan också på annat sätt. Senast häromdagen kunde vii tidningarna läsa att Birkagården måste stängas. Varför? Jo, därför att det var för mycket trafik. Det var för mycket avgaser och buller, det var hälsovådligt. Det är precis vad barnen hela tiden har hävdat. Studerar man vad som har sagts i detta mål och studerar man kommunens agerande, finner man det förvisso märkligt, särskilt vad miljöoch hälsovårdsnämnden har uttalat. Nämnden har alltefter vad som bäst passat makthavarna — inte invånarna i kommunen och inte barnen — intagit än den ena än den andra ståndpunkten beträffande miljön vid Birkagården. Ena gången har barnen inte tagit skada av trafiken, bullret eller föroreningarna. Andra gången är miljön av den karaktären att det snarast erfordras en blixtutryckning för evakuering, eftersom det är så farligt för barnen att vistas där. Jag skulle önska att de som sitter i justitieutskottet tog del av Stockholms kommuns miljöoch hälsovårdsnämnds handlingar härvidlag. De fordrar inte bara en JO-granskning utan också en öppen redovisning för medborgarna i Stockholms kommun, vilka vill ha en bra kommun, inte minst för barnens skull. En sådan JO-granskning av detta ärende kommer också att ske. Det vet jag. Just den sista delen av våra krav handlar om barnen. De skall inte tvingas betala 10 000-tals kronor, därför att kommunen har fifflat och agerat som den har gjort. Förutom allt lidande i övrigt som barnen tvingas utsätta sig för skall de nu alltså under åratal framåt ha detta hot över sig. Om jag känner politiska makthavare rätt, kommer Stockholms kommun inte att våga efterge kravet på barnen i detta fall. När barnen blir sexton sjutton år och börjar arbeta, kommer de att utsättas för indrivning från kronofogden. Jag tycker att det är ett ynkligt agerande. Det undergräver inte bara barnens utan också medborgarnas tilltro till att vi ändock lever i ett rättssamhälle. När vi diskuterade justitieutskottets betänkande nr 19, trodde jag att det fanns hopp om bifall åtminstone i denna del. Det har trots allt förekommit tidigare att staten har gått in i denna typ av prejudikatmål, precis som den har gjort i vissa andra ömmande fall. Jag tänker inte bara på samefjällsmålet utan också på laxöringsmålet och ytterligare ett annat fall, där man för vissa äldre personer i ett dödsbo eftergav rättegångskostnaderna. Även om detta mål är av en något annorlunda karaktär, tycker jag att staten skulle kunna visa litet generositet och inte bara rida på prestigen, i synnerhet som det nu finns — vilket konstaterades i justitieutskottets betänkande nr 19 — en utredning, som föreslår förändringar av rättshjälpslagen. Dessa förändringar innebär att man skall kunna driva denna typ av mål i domstol utan skada, om de är av piloteller prejudikatkaraktär. Om sådana förändringar hade skett, hade Birkagårdsbarnen kunnat driva detta mål vidare. Medborgarrätt skall fortfarande inte heta pengar. Men det gör den. Framför allt barnens rätt skall inte heta pengar. Men så är det fortfarande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen i denna del.

Herr talman! Eva Hjelmström har här framfört en hel del kritik emot Stockholms kommun, men den tänker jag inte bemöta. Här är knappast rätt forum för att ta upp en diskussion om huruvida Stockholms kommun har förfarit riktigt eller inte. Justitieutskottet har emellertid behandlat vpk-motion 1077, där det bl.a. yrkas att riksdagen uttalar att beträffande Birkagårdsbarnen bör ersättning av statsmedel utgå till dem för ådömda rättegångskostnader i den s.k. Birkagårdsrättegången mellan barnen och Stockholms kommun. Som skäl för detta yrkande åberopar Eva Hjelmström att ”ärendet är av principiell natur”. Det anförs också i motionen att målet varit av allmänt och principiellt intresse. Utskottet, som inte finner skäl för att statsbidrag bör utgå för att täcka den skyldighet att betala motpartens rättegångskostnader som har ålagts i den ifrågavarande rättegången, avstyrker bifall till motionen i här behandlad del. Bakgrunden var i korthet följande. 14 barn med plats vid Birkagårdens fritidshem yrkade vid Stockholms tingsrätt ersättning av Stockholms kommun enligt miljöskyddslagen för olägenheter som de åsamkats genom buller och luftföroreningar på grund av trafik. Kommunen bestred yrkandena. Tingsrätten biföll delvis två av de 14 barnens yrkanden och lämnade barnens talan i övrigt utan bifall. De 12 barn som hade förlorat målet i alla delar ålades att solidariskt ersätta kommunens rättegångskostnader med 338 218 kr. jämte ränta. De två barn som delvis hade vunnit ålades var och en solidarisk ersättningsskyldighet för endast en begränsad del av rättegångskostnaderna. Barnen hade i målet beviljats allmän rättshjälp. Kommunen överklagade domen såvitt gällde de två barnen som delvis vunnit i tingsrätten och yrkade att deras talan helt skulle ogillas. De två barnen överklagade därefter också genom s.k. anslutningsvad med yrkande om fullt bifall till sin talan. Mot övriga barn vann tingsrättens dom laga kraft. Efter det att vpk-motionen väckts har de två barnen i hovrätten återkallat sin anslutningsvis förda talan och samtidigt medgett kommunens yrkanden om ändring i tingsrättens dom. Barnens talan om ersättning enligt miljöskyddslagen har därigenom kommit att bli till alla delar ogillad. I målet har sålunda staten inte varit part. Motpart för barnen har varit Stockholms kommun, som staten inte har något ansvar för i en rättegång som gällt en skadeståndstvist. Något skäl har eljest inte heller anförts för att staten skulle ha något särskilt ansvar eller skyldighet att betala barnens rättegångskostnader. Själva tvistefrågan i målet saknar inte principiellt och allmänt intresse. Men någon rättslig principfråga har inte avgjorts i målet på grund av att barnen återkallat sin talan och medgett Stockholms kommuns ändringsyrkanden i Svea hovrätt. Inte heller har genom Birkagårdsrättegången några rättsliga förhållanden eller rättigheter blivit fastställda eller klarlagda. Det saknas rättsregler som kan ge stöd för barnens anspråk mot staten. Ersättning för rättegångskostnader har dock tidigare beviljats av riksdagen efter proposition från regeringen, vilket Eva Hjelmström har varit inne på här i dag. Dessa avgöranden har träffats på skönsmässiga grunder. Av naturliga skäl har detta skett mycket restriktivt och i rena undantagsfall. Två fall kan nämnas som är av visst intresse i detta sammanhang. Det ena är från 1968 och det andra från 1982. I det första fallet beviljades byamännen i Vitsaniemi bidrag av statsmedel om 140 000 kr. till sina rättegångskostnader. I målet som gällde rätten till fiske efter lax och laxöring i den del av Torne älv som tillhör Vitsaniemi bys skifteslag var staten part i målet. Som skäl till att bidrag beviljades anfördes bl.a. värdet för staten av att genom domen i målet få de fiskerättsliga förhållandena klarlagda. Därvid angavs att byamännen samtidigt kunnat föra processen huvudsakligen på det allmännas bekostnad, om inte möjligheten till fri rättegång lämnats outnyttjad på grund av en i och för sig ursäktlig felbedömning av en rättsfråga. I det andra fallet gällde rättstvisten bättre rätt till renbetesfjäll i Jämtland m.m. Talan fördes av Frostvikens norra sameby m.fl. Även i detta mål var staten part. I detta fall beslöt riksdagen att medge att statens fordran på rättegångskostnader mot Frostvikens norra sameby m.fl. skulle efterges. I den proposition som låg till grund för beslutet anfördes bl.a. följande. Processen gällde en svårbedömd rättsfråga, vars avgörande har varit av stor betydelse för att få klarlagt vilka rättigheter som tillkommer samerna vid utövandet av renskötsel på renbetesfjällen. De klarlägganden som utredningarna i målet och, framför allt, domarna har gett bör för framtiden ge god vägledning för rättsläget i renbetesfrågor. Vidare uttalades att rättegången rört en sådan speciell och för staten betydelsefull fråga att det fanns skäl att ställa sig positiv, när den nu har prövats ingående för första gången. Omständigheterna har enligt departementschefen varit sådana att staten i detta fall bör helt efterge sin fordran på rättegångskostnader. Väsentliga omständigheter som medförde att ersättning beviljades i dessa två fall var således att staten var part i målen och att för staten betydelsefulla rättsfrågor blev klarlagda genom rättsliga avgöranden. Så är tyvärr inte fallet i Birkagårdsmålet. Det har därför inte funnits skäl för staten att betala Birkagårdsbarnens rättegångskostnader i underrätten. Om så skulle ske, skulle det kunna få mycket långtgående konsekvenser för staten i andra rättsfall. I motionen framförs att barnen skall punga ut med hundratusentals kronor för att kunna fortsätta processen i hovrätten. Processen är, som vi vet, avslutad. För det biträde som barnen erhållit av sitt rättshjälpsbiträde i Svea hovrätt fastställdes ersättningen till honom till 168 024 kr. Hovrätten bestämde att rättshjälpsavgift inte skulle utgå för barnen. Stockholms kommun yrkade inte ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Några rättegångskostnader över huvud taget drabbade sålunda inte de två barnen för målets handläggning i hovrätten. Stockholms kommun gjorde en icke obetydlig eftergift genom att inte fordra ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Det ankommer på Stockholms kommun att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas för att indriva utdömda rättegångskostnader vid tingsrätten. Med hänsyn till att det rör sig om förhållandevis höga rättegångskostnader i tingsrätten och att det är fråga om minderåriga barn — såvitt känt utan egna tillgångar — som drabbats, får man hoppas att några mera drastiska verkställighetsåtgärder inte kommer att vidtas. Möjligheterna att utfå ersättning inom rimlig tid torde också vara mycket begränsade, för att inte säga obefintliga. Det torde finnas utsikter att verkställighetsåtgärder framdeles kan komma att inställas. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Jag tog upp detta något kortfattat just därför att vi har haft den här diskussionen uppe två gånger tidigare här i riksdagen. Hans Göran Franck tycks tro att han nu är i rätten. Jag är inte någon jurist, och dessutom är jag i första hand riksdagsledamot och står inte i rätten i dag. Vad jag tycker det är fråga om här är att så att säga skydda rättsmedvetandet, att skydda de här barnen, som har drivit ett mål av prejudikatsintresse. Hans Göran Franck hamnar i en uppenbar försvarsposition. Han säger att det är Stockholms kommun och inte Sveriges riksdag som har att handlägga de här frågorna. Visst är det Stockholms kommun, men Stockholms kommun har, Hans Göran Franck, i det här fallet handlat så klantigt, för att inte säga rättsstridigt, att det finns fog för påståendet att medborgarrätt heter pengar. Stockholms kommun har gjort en icke obetydlig eftergift, sade Hans Göran Franck, genom att efterskänka det skadestånd som de två barnen blev dömda att betala i lägre instans. Men vad är det för snack? Här är det en principiell fråga, där Stockholms kommun agerar än på det ena hållet, än på det andra hållet. De här två barnen hade fått rätt, men de har inte råd att driva målet vidare. Det finns några tidigare fall — laxöringsmålet, som jag drog upp, och några andra — där staten uppenbarligen har haft möjlighet att gå in och göra en skönsmässig bedömning. Varför skulle man inte kunna göra det i det här fallet? Är det inte beroende på att Hans Göran Francks partikolleger i Stadshuset anser att det här är en prestigefråga? Titta på hur barnen har haft det under alla dessa år! Skall vi inte kunna driva ett mål av miljöintresse utan att det skall drabba just de svagaste i samhället?
Herr talman! Eva Hjelmström fortsätter att tala om fel som är begångna av Stockholms kommun. Hon har också sagt att det kommer att göras en JO-anmälan om detta. Den granskning som i så fall kommer att göras får väl då visa om påståendena att vissa tjänstemän inom Stockholms kommun har handlat fel är riktiga eller inte. Av de handlingar som har förelegat från Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har det inte framgått att så skulle vara fallet. Men vi får som sagt avvakta en eventuell prövning av JO. Jag sade att Stockholms kommun gjorde en icke obetydlig eftergift genom att inte fordra ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Det var rättegångskostnader jag talade om, inte om skadestånd. Man kan med ledning av det arvode som tillerkändes barnens ombud få en viss föreställning om målets omfattning i hovrätten. Barnens ombud tillerkändes en ersättning enligt allmänna rättshjälpslagen med inte mindre än 168 024 kr. Det betyder ju att även kommunens kostnader har legat på en hög nivå, men dessa fordrade man alltså inte ersättning för. Jag har noggrant sökt redogöra för den bakgrund som förelegat för utskottets ställningstagande. Jag har redogjort just för sådana saker som Eva Hjelmström själv har tagit upp. Mina ställningstaganden har jag gjort som ledamot av riksdagen, men det är ingen nackdel, vill jag säga, när det gäller att diskutera dessa frågor, att man har vissa juridiska kunskaper. Slutligen vill jag tillägga att det är självfallet beklagligt att barnen, som ju är omyndiga, har hamnat i det här läget. Jag vill bara hänvisa till vad jag tidigare yttrade om mina förhoppningar att utvecklingen av verkställighetsärendet skall bli så gynnsam som möjligt för barnen.

Herr talman! Helt kort: Det är förvisso ingen nackdel att ha juridiska kunskaper. De i Birkagårdsrättegången inblandade har tvingats att skaffa sig sådana kunskaper, och det tror jag att många i detta land har fått lov att göra. Jag sade tidigare att detta fall aktualiserar just frågan om de juridiska kunskaperna och rätten för medborgarna att göra sin stämma hörd. Det är en brist i vårt rättsmaskineri att medborgare på grund av kostnaderna inte kan driva sina mål. Hans Göran Franck medger att så är fallet. Jag har tidigare med justitieministern diskuterat skillnaden mellan de ekonomiska brottslingarna och de två barn som är aktuella i detta fall och som inte kan fullfölja sitt mål därför att de solidariserar sig med de andra barnen och därför att de kanske skulle tvingas betala alltför mycket. Att de backar ur visar på brister i vårt rättssamhälle. Hans Göran Franck säger att det är möjligt att det kommer en ändring. Men de här barnen kan inte vänta på den ändringen. De kommer att ha detta hot hängande över sig hela tiden. Vem är det som är ansvarig? Är det Birkagårdsbarnen, som drabbas av en trafik som är fullständigt livsfarlig? I den senaste omgången har ju t.o.m. kommunen medgett att trafiken är så farlig att man har måst evakuera barnen. Eller är det samhället? Jag tycker att det är samhället som här måste ta ett ansvar. Det är ett faktum att det här gäller barnen eller bilarna. Skall ungarna, som jag tidigare har sagt, gå i strypkoppel längs trottoarerna, eller skall vi få ett samhälle som tar hänsyn till dem och som respekterar deras åsikter? Om Stockholms kommun så ihärdigt förnekar barnens rättigheter kan staten, på grund av kommunens fiffel och annat, gripa in.
Herr talman! Staten har, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg, tagit ansvar i undantagsfall. Då har staten varit part i målet. Att staten skulle ta ansvar för andra parter som har varit motpart i en rättegång skulle leda för långt. Det skulle inte bara innebära att staten, som i detta fall, tog ansvar för en kommun, utan också medföra att enskilda och juridiska personer, företag m.m., skulle kunna komma och säga: Vi vill att staten också i dessa rättsfall skall överta ansvaret. Det är inte en möjlig väg att lösa detta problem på. Därför har justitieutskottet i detta sammanhang ansett att det inte finns tillräckliga skäl för att staten skall betala kostnaderna. Barnen har själva avbrutit denna process. Därmed har ingen rättsfråga blivit avgjord. Om man vill driva en principsak är det inte nödvändigt att man är 14 eller 10 eller 2 parter, utan det räcker med att en part gör det. Principfrågor kan avgöras den vägen. Men någon principfråga har på grund av kärandenas, barnens ombud och barnens förmyndares, försorg inte blivit avgjord, och därmed är saken nu utagerad. Jag vill bara till sist upprepa vad jag tidigare har sagt, att jag uttrycker den förhoppningen, med hänsyn till kostnadernas storlek och att det rör sig om omyndiga barn, att man skall gå fram med försiktighet. Jag uttrycker också den förhoppningen att kommunen i sinom tid inte skall driva denna sak i verkställighetsfrågan på ett obilligt sätt.

Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande i denna debatt. Jag vill bara med mycket stor tillfredsställelse konstatera att vänsterpartiet kommunisternas mycket gamla och mycket länge drivna krav om en reformering av den militära bestraffningsrätten äntligen tycks komma till en lösning.

Därför hälsar jag detta utskottsbetänkande med mycket stor glädje, och jag hoppas att det som sägs här verkligen snart kommer till uttryck i betydligt mera moderna och med det civila samhället överensstämmande lagparagrafer än den gamla, uråldriga militära rättskipningen har haft.

Herr talman! Det känns alltid skönt när man har kunnat glädja någon människa. Det är riktigt, som Oswald Söderqvist säger, att denna fråga är av mycket gammalt ursprung. Nu har militäransvarskommittén lagt fram ett betänkande — det redovisar utskottet på s. 14 i utskottsbetänkandet. Alla de punkter som tas upp i kommitténs betänkande sammanfaller väl med den vpk-motion som vi har behandlat i utskottet. I detta betänkande har utskottet behandlat ett flertal motioner, som var för sig och inom olika områden har många bra förslag och idéer. Utskottet har dock konstaterat att i de allra flesta fallen är dessa krav redan under övervägande eller under behandling. Vi har därför kunnat framlägga ett betänkande som innehåller endast en reservation. Den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet är en moderat reservation, där man hemställer att anslagen till kommittéer m.m. sänks med 5 milj.kr., från föreslagna 20 till 15 milj.kr. Som skäl för prutningarna framhålls nödvändigheten av att i det besvärliga ekonomiska läge landet befinner sig i skall alla besparingar som kan göras inom den statliga verksamheten också göras. Vi kan ganska snabbt bli överens om att så skall bli fallet. Vi måste alla hjälpas åt för att pressa ner det stora budgetunderskott vi har. Men utskottet — med undantag av moderaterna — har ansett att några prutningar inte skall göras på anslaget till kommittéväsendet. I reservationen påstås att 17 kommittéer knutna till justitiedepartementet beräknas avsluta eller ha avslutat sitt arbete under år 1983. Det kan kanske äga sin riktighet, men så länge kommittéerna inte har slutfört sitt uppdrag måste de fortfarande stå kvar som en utgiftspost. Tidpunkten för slutförandet av de olika uppdragen går inte att med säkerhet fastställa i dag, och vi kan inte dra bort anslaget för dem förrän vi vet hur stora kostnaderna blir. Det vi i dag vet är att 7 kommittéer har slutfört sina uppdrag och att 5 nya har tillkommit. Däribland är kommissionen mot ekonomisk brottslighet, som vi i detta läge inte klart kan bedöma kostnaderna för. En besparing skulle alltså kunna göras för 2 kommittéer, men utskottsmajoriteten menar att kostnaden för de nya kommittéerna tillsammans med fördyringen genom den allmänna kostnadsstegringen jämnar ut det överskottet och föreslår oförändrat anslag till kommittéer m.m. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Som Hans Pettersson i Helsingborg sade försvann 7 kommittéer under fjolåret och endast 5 nya tillkom. Det motsvarar en besparing på 4 milj.kr. för 1982. Nu har 2 å 3 nya kommittéer aviserats i år, men samtidigt har det sagts att 17 kommittéer skall upphöra under året. Hans Pettersson säger att de inte är avslutade, men om de beräknas avslutas under 1983 återstår ju bara halva kostnaden. Det behövs ingen större matematisk begåvning för att konstatera att det finns möjligheter att spara på det här området, och då på ett mer påtagligt sätt än vad som visas genom andra från justitiedepartementet komna förslag. Jag vidhåller yrkandet om bifall till vår reservation.
Herr talman! Det har aviserats 3 nya kommittéer, säger Sven Munke. Men pås. 35 i propositionen står det att 5 nya kommittéer har tillsatts, och det är väl med sanningen överensstämmande. De 4 miljoner som blev över i fjol har man fört upp i ett nytt anslag. 24 miljoner finns alltså tillgängliga för kommittéverksamhet m.m. Som jag sade tidigare har man i dag inte klart för sig hur mycket kommissionen mot ekonomisk brottslighet kommer att kosta. Enligt vissa beräkningar ligger kostnaden på omkring 10 miljoner. De 4 miljoner man fick över förra året räknar man med att tillskjuta för kommissionens arbete. Det är också så att de pengar som eventuellt blir över inte kastas i sjöri, utan dem har vi fortfarande kvar. Jag hemställer om kammarens bifall till yrkandet om oförändrat anslag.

Herr talman! Nej, naturligtvis inte. En budget har man ju för att man skall få ett rättesnöre för den verksamhet man bedriver. Men vi har ju nu en kommission som vi inte riktigt vet kostnaderna för. Om Sven Munke vill ta bort pengarna för den kommissionen, då borde han också kunna säga hur mycket den kommer att kosta. Vill Sven Munke göra det, skall jag vara honom evigt tacksam, för då löser han en hel del problem för oss.

Herr talman! Lagutskottet behandlar i sitt betänkande 1982/83:27 fyra motioner, som handlar om friköpsoch förköpsrätt för jordbruksarrendator, om friköpsrätt för bostadsarrendator samt om rätten till överlåtelse av jordbruksarrende. Samtliga motionärer säger sig vilja förstärka arrendatorns rättsliga ställning. Jag skall tala för de tre moderata reservationerna i anslutning till betänkandet. Socialdemokraterna förordar i sin motion sålunda en förköpsrätt för arrendatorer på s.k. historiskt betingade arrenden, men också på storgods i allmänhet. Denna rätt skall omfatta varje lagfartsändring, försäljning eller aktiebolagsbildning. Men — inte heller en sålunda utvidgad förköpsrätt kan enligt motionärerna ersätta friköpsrätten. Också centerns motion tar upp fideikommissens arrendejord, men avser även jämförbara, historiskt betingade jordägarkategorier. ”Vi kan nu inte vänta längre på att arrendatorerna av dessa gårdar skall ges rätt till inlösen av fastigheten”, heter det i motionen. Utskottets majoritet har över hela linjen med en tillmötesgående skrivning velat ge regeringen till känna budskapet i de redovisade motionerna. Arrendelagskommittén, som fick direktiv av statsrådet Lidbom 1975 och tilläggsdirektiv 1979, avlämnade sitt slutbetänkande under hösten 1981, vari dessa frågor behandlas. En proposition förväntas med anledning härav vid årsskiftet 1983-1984. Det finns i dag inga regler om förköpseller friköpsrätt för arrendatorer. Däremot fanns det regler om förköpsrätt för arrendator enligt 1943 års lag om arrendatorers förköpsrätt. Tidigare fanns dessutom i den s.k. ensittarlagen en särskild typ av inlösenrätt för vissa nyttjanderättshavare. Ensittarlagen upphävdes emellertid och upphörde att gälla 1977. Lagen om arrendators förköpsrätt avskaffades samtidigt som den nya jordabalken trädde i kraft, dvs. 1972. Även jordförvärvslagen 1979 har haft avsevärd betydelse vad gäller ändringar i arrendelagstiftningen, som stärkt jordbruksarrendatorernas besittningsskydd. Eftersom nu motionärerna önskar återinföra förköpsrätten, måste man fråga sig varför den avskaffades. Syftet med lagen var att tillgodose arrendatorns intresse av fortsatt besittning. Senare konstaterade man emellertid att lagen haft övervägande negativa verkningar. Jordägarna blev sålunda ohågade att upplåta mark på arrende. Bärkraftiga arrendegårdar hade kommit att läggas ner av samma orsak. Strukturrationaliseringen hade i viss mån försvårats. Dessutom hade lagen tillämpats i ett mycket begränsat antal fall. Dåvarande arrendelagsutredningen föreslog av dessa olika skäl att lagen om förköpsrätt för arrendatorer skulle avskaffas. Därmed blev besittningsskyddet i själva verket effektivare och tidsenligare för arrendatorn och behövde inte kompletteras med någon förköpsrätt. Departementschefen anslöt sig till förslaget i jordabalkspropositionen 1970. Herr talman! Vad sedan gäller friköpsrätten har någon sådan aldrig existerat som allmän frilösning av arrendegårdar i Sverige. Däremot har frågan många gånger varit föremål för utredning och även för riksdagens prövning i samband med åtskilliga motionsyrkanden. Men yrkandena om friköpsrätt har aldrig bifallits. Detta är värt en erinran vid dagens behandling av samma yrkanden. 1956 års riksdag uttalade i stället att ”en lagstiftning om utvidgad friköpsrätt för arrendatorer skulle innebära ett mycket långt gående ingrepp i den enskilda äganderätten och sannolikt komma att medföra, att jordägarna blev obenägna att upplåta jord på arrende”. År 1963 tillkom så lagen om avveckling av fideikommiss. Även då diskuterades frågan om en särskild förköpseller friköpsrätt för fideikommissens arrendatorer. Riksdagen motiverade emellertid sitt avslag med att bärande skäl för en sådan rätt inte hade anförts och att fideikommissarrendatorerna inte borde komma i åtnjutande av en förmån som de inte med större rätt än andra arrendatorsgrupper kunde göra anspråk på. Så vad nytt, herr talman, har egentligen tillkommit? Arrendelagsutredningen avvisade alltså tanken på att arrendatorerna genom tvångsinlösen skulle bli ägare till de gårdar de brukade. Motiveringen härför var att detta väckte ”starka betänkligheter av såväl principiell som praktisk art”. I själva verket strider också en friköpsrätt mot intentionerna i avvecklingslagen. Ensittarlagen kom till för att skydda egnahem, närmare bestämt sådana som uppförts på arrenderad mark före den 1 januari 1919. Genom lagändring 1967 ändrades tidpunkten till den 1 juni 1928. Nyttjanderättshavaren skulle emellertid ha varit stadigvarande bosatt på fastigheten sedan den dagen. Vid de förrättningar som gjordes enligt ensittarlagen skedde emellertid endast en ofullständig prövning i jordoch planpolitiskt hänseende. Från allmän synpunkt innebar detta vissa olägenheter, som blev än mer framträdande under 1960-talet. Då hade man samtidigt kunnat konstatera att ensittarlagens sociala betydelse hade spelat ut sin roll, varför lagen upphävdes. Herr talman! Beträffande förköpsrätten har remissinstanserna i anslutning till arrendelagskommitténs betänkande i princip ställt sig positiva till möjligheten. Däremot föreligger det skilda meningar om hur en förköpsrätt skulle kunna utformas. Vad man talar om är givetvis en rätt i samband med frivilliga försäljningar. En tänkbar modell för en sådan förköpsrätt är den utformning som den kommunala förköpsrätten fått. Det skulle därmed inte bli tal om någon förmånsrätt, utan arrendatorn skulle erbjudas köp på samma villkor som annan köpare. Vi reservanter förutsätter att regeringen utan särskilt tillkännagivande från riksdagens sida kommer att överväga remissinstansernas synpunkter vid bearbetning av kommitténs betänkande och därefter i anslutning härtill utformar ett förslag som är helt tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Rättssäkerhetsaspekten, herr talman, är central också i vårt ställningstagande i reservation 1. Det förtjänar understrykas att arrendelagskommittén i sitt betänkande tar avstånd från ett införande av friköpsrätt i svensk lagstiftning. Den säger att en sådan rätt skulle innebära ett långt gående ingrepp i jordägarens rätt att förfoga över sin egendom. I den socialdemokratiska motionen däremot understryks att inte heller en utvidgad förköpsrätt kan ersätta just friköpsrätten. Som nämnts uttalar — förvånande nog — också centermotionen otålighet inför ett snart beslut om friköp. Vi moderater kan inte inse hur man kan förena kravet på friköp med krav på rättstrygghet. Då menar jag rättstrygghet för varje medborgare i vårt land — enstaka sådan, få sådana eller många. Vi kan definitivt inte acceptera det synsätt som går ut på att en viss kategori privata företagare med lagens hjälp skulle ges rätten att tvångsvis expropriera andra företagares privata egendom! Förvisso har vi hamnat långt ifrån Martin Luthers katekes och det budord som talar om ”din nästas hus”. Där heter det emellertid att vi ”icke listigt må stå efter vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägna oss det”. I stället ”må vi vara honom behjälpliga, att han må behålla det, som hörer honom till”. I den socialdemokratiska motionen talas det emellertid om domänverket såsom ett historiskt betingat ägarskap, liksom om akademier, fideikommiss och kyrka. Motionen erinrar t.o.m. om den friköpsrätt som kronotorparna i Norrland gavs under den borgerliga regeringstiden, 1980. Men utskottets majoritet har valt att inte blanda in allmän egendom i detta sammanhang. Då allmännyttan äger, aktualiseras som bekant aldrig någonsin förköp eller friköp. Vi moderater skulle gärna välkomna ett tillmötesgående från statsmakterna på denna punkt. Det vore naturligare att aktualisera en friköpsprocess beträffande den mark som är i allmän ägo. Domänverket, som f. ö. är ledande beträffande arrendeavgifternas storlek, har ett hela tiden ökande markinnehav och mer än 2 000 arrendatorer. Herr talman! Vad så till sist gäller överlåtelserätten, säger huvudregeln att en jordbruksarrendator inte får överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Här har dock gjorts inskränkningar, knutna till arrendetidens längd. Historien förtäljer hur 1734 års lag faktiskt innehöll en rätt för arrendatorn att överlåta arrendet. Men i jordabalkspropositionen år 1970 uttalade sig departementschefen för rådande huvudregel om förbud att överlåta utan samtycke. Remissinstanserna, inkl. LRF, anser att det inte finns fog för att ändra denna lagstiftning. Jordägaren måste ju någon gång ges möjlighet att ompröva huruvida han skall ha jorden utarrenderad eller inte. Det torde dessutom höra till ovanligheterna — detta intygas från många och från tillförlitligt håll — att jordägaren vägrar samtycke till en överlåtelse, om den tilltänkte tillträdaren har tillräckliga yrkeskunskaper och ordnad ekonomi. Båda parter — jordägaren och arrendatorn — har som företagare härvidlag ett gemensamt intresse att värna. Även i detta spörsmål torde sålunda anledning saknas för riksdagen att föregripa regeringens ställningstagande i förestående proposition. Mot bakgrund av det anförda, herr talman, yrkar jag således bifall till de tre moderata reservationerna och följaktligen avslag på de fyra motionerna 1981 83:232, 1982 83:1767.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden lades bland många andra motioner fram fyra stycken som tog upp frågor angående friköpsoch förköpsrätt för jordbruksarrendatorer. Vidare berördes överlåtelse av arrenderätt samt friköp av tomt till bostadshus för vissa kategorier arrendatorer. Regeringen har med anledning av arrendelagskommitténs betänkande Arrenderätt 2 aviserat en proposition i bl.a. dessa ärenden. Tiden för propositionens överlämnande till riksdagen är beräknad till årsskiftet 1983-1984. Utskottet ansåg dessa fyra motioner vara av sådan betydelse att de inte kunde läggas åt sidan till dess att en proposition i frågan låg på riksdagens bord. De borde, menade utskottet, behandlas under våren. Det är dessa motioner som vi nu skall ta ställning till. När det gäller friköpsrätten för arrendatorer är detta, vilket har sagts tidigare, ingen ny fråga för riksdagen. Under många år har frågan om friköp vid åtskilliga tillfällen varit föremål för utredning samt prövning av riksdagen. I motiveringen mot friköpsrätt har man framfört den synpunkten att jordägarna kanske skulle bli mer ovilliga att upplåta jordbruksmark för arrendering. Det kommer säkert, tror de flesta, även i en framtid att finnas mark för arrendering även om viss förköpsrätt kommer till stånd. Meningarna i denna fråga är således delade. I samband med tillkomsten av lagen om avveckling av fideikommissen diskuterades just frågan om bl.a. en särskild förköpseller friköpsrätt för dem som arrenderar jordbruksmark av fideikommissen. Den senare frågan, om friköp för dessa arrendatorer, har nu aktualiserats genom motioner till riksdagen. Man riktar nu in sig på just fideikommissen och, som man skriver i motionerna, andra jämförbara historiskt betingade ägarskap, så som akademier, kyrka och domänverk. Det är inte konstigt om en arrendator, på t.ex. ett fideikommiss, kräver en friköpsrätt för en jordbruksfastighet som vederbörandes familj har arrenderat och brukat i flera generationer. Att arbeta åt sig själv på ett eget ägt jordbruk skulle säkert för dessa arrendatorer vara ett av deras största önskemål. Att vart femte år, i bästa fall vart tionde år, slippa sväva i ovisshet om man, efter arrendetidens utgång, fortfarande skall kunna ha möjligheter att arbeta och leva vidare där man trivs och känner sig hemma. I arrendelagskommitténs betänkande Arrenderätt 2 konstaterar kommittén att friköpsrätt skulle förorsaka svårbedömliga gränsfall, problem med kvalifikationsgrunder och risk för kringgående av regler. Det är kanske att något överdriva de problem som kan uppstå när förslaget begränsas till de s.k. historiskt betingade ägarsituationerna. En lika viktig fråga för alla jordarrendatorer är förköpsrätten. Fram till 1972 hade jordarrendatorer i vissa fall rätt till förköp vid försäljning. Efter 1972 avskaffades förköpsrätten, då man menade att genom jordabalkens tillkomst skulle man kunna få ett bättre och effektivare besittningsskydd, och därmed fanns det inget behov längre för viss förköpsrätt. Nu föreslår kommittén att arrendator åter bör erhålla lagstadgad rätt att under vissa förutsättningar förvärva arrendefastigheten när den utbjuds till försäljning. Det råder delade meningar om kommitténs förslag till förköpsrätt. Enligt mångas mening är förslaget alltför snävt begränsat. Så tycker också motionärerna. När det sedan gäller överlåtelse av arrende menar man från arrendatorshåll, liksom från motionärerna, att den nuvarande begränsade överlåtelserätten bör utvidgas så att överlåtelse inom familjen kan ske utan samtycke av jordägare. Även överlåtelse till annan, om arrendet varat vissa år, borde kunna ske i större utsträckning än f. n. Kommittén anser inte att någon utvidgning av arrendatorns rätt att överlåta arrende bör komma till stånd. Remissinstanserna är delade i frågan. Några anser dock att en viss överlåtelserätt bör införas i vissa fall. Kommittén var inte heller enig i denna fråga. I en reservation tar man just upp frågan om möjlighet att överlåta arrendet inom familjen utan att jordägaren skall ge sitt medgivande. Utskottet är av samma mening som reservanten när det gäller frågan om rätt till överlåtelse på nära anhörig. En sådan överlåtelse kan inte, som vi ser det, föra med sig några större nackdelar för jordägaren, ej heller för näringen som sådan. Lagutskottet har tagit god tid på sig för att behandla dessa fyra motioner, som jag något har berört i det föregående. Representanter från Willands arrendeförening har varit hos utskottet och gett sin syn på motionerna. Likaså har företrädare för fideikommissens intresseorganisation framträtt inför utskottet, och även de har gett sin syn på motionerna. Efter ingående diskussioner i utskottet menade majoriteten av utskottsledamöterna att de fyra motionerna var så intressanta och hade så nära anknytning til den proposition som regeringen har aviserat, att man borde ge regeringen till känna vad utskottet anfört över motionerna. Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer från moderata samlingspartiet. När det gäller förköpsrätten kan även moderaterna i stort sett ansluta sig till majoritetens förslag. De vill dock inte gå så långt att de vill ge något tillkännagivande. I friköpsfrågan är de något mera avvaktande och vill inte, som de skriver, ge enskild person rätt till expropriationsliknande tvångsförvärv. Regeringen kommer — om den efter eventuell utredning anser att man skall ha en friköpsrätt för historiska arrenden — säkert att se till att det sker lagändringar som är fullt försvarbara i riksdagen. När det vidare gäller frågan om överlåtelse av jordbruksarrende är det här liksom i förköpsrättsfrågan i stort sett bara tillkännagivandet till regeringen som skiljer majoriteten från minoriteten. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! De motioner vi har att behandla i lagutskottets betänkande 1982/83:27 belyser var och en på sitt sätt komplicerade frågor om ägande och arrendeförhållanden, som har anknytning långt tillbaka i tiden. Rent allmänt kan sägas, att de utredningar som gjorts och de beslut som fattats i dessa frågor genom tiderna har präglats av en strävan att anpassa lagstiftningen till den fortgående demokratiseringen och under de senaste årtiondena också till en nödvändig strukturrationalisering. En strävan har varit att göra en ur rättssäkerhetssynpunkt riktig avvägning mellan å ena sidan jordägarens och å andra sidan arrendatorns rättigheter och skyldigheter. Denna strävan måste också få vara vägledande i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Genomgående har arrendatorns ställning stärkts från ett rättsligt underläge. Men frågor finns uppenbarligen ännu att lösa innan den känsla av beroende som ännu delvis finns kvar hos arrendatorer är undanröjd. Detta framgår dels av arrendelagskommitténs betänkande SOU 1981:80, dels av de synpunkter som framförts i de motioner vi nu har att behandla. Dessa frågor har dessutom blivit belysta genom företräde inför och skrivelser till lagutskottet. Från båda parter har redovisats beaktansvärda synpunkter. Det kan noteras att arrendatorernas synpunkter därvid framförts av de lokala föreningarna Willands arrendatorförening och Kobergsbygdens intresseförening. Jordägarna har däremot företrätts av sina huvudorganisationer Fideikommissariernas intresseorganisation och Sveriges jordägareförbund. I lagutskottets betänkande behandlas frågor om såväl friköpsrätt och förköpsrätt som överlåtelserätt. Beträffande friköpsrätt har utskottet klart uttalat att det inte kan komma i fråga att införa en allmän friköpsrätt. En sådan rätt skulle enligt utskottets — liksom arrendelagskommitténs — mening innebära ett långt gående ingrepp i jordägarens rätt att disponera sin egendom. Det skulle också enligt utskottets mening kunna befaras avhålla jordägare från att upplåta mark på arrende, vilket skulle kunna få betydande negativa konsekvenser för jordbruksnäringen. Det förslag till friköpsrätt för innehavare av s.k. historiska arrenden som framförs i motionerna 316 och 1767 har däremot, som utskottet anfört, en begränsad räckvidd. Utskottet har anfört en rad skäl som talar för den begärda friköpsrätten men även problem som kan vara förenade med en sådan rätt även om den får denna begränsade räckvidd. Sett mot bakgrund av det begränsade utrymme som arrendelagskommittén i sitt ställningstagande gett behandlingen av friköpsfrågan samt det i övrigt otillräckliga beslutsunderlaget anser jag det angeläget — som utskottet också anför — att denna fråga blir föremål för en förutsättningslös utredning. Jag vill särskilt peka på gränsdragningsproblemen mellan olika kategorier historiska arrenden med hänsyn till främst skiftande historisk bakgrund och de olika ägarkategoriernas skiftande engagemang när det gäller t.ex. investering i jordbruksfastigheten. Jag vill också understryka vikten av att regeringens aviserade proposition, grundad på arrendelagskommitténs betänkande, inte blir försenad utan kan läggas fram som aviserats vid årsskiftet 1983-1984. Vid sitt företräde inför utskottet påpekade företrädarna för Willands arrendatorsförening också detta. De framhöll samtidigt — det har utskottet också anfört — att om friköpsfrågan inte hinns med under propositionsarbetet, kan frågan prövas i en särskild utredning. Jag tror att en sådan särskild utredning bäst skulle tillgodose båda parters önskemål och därmed också rättssäkerheten. Beträffande förköpsrätt för jordbruksarrendatorer har remissinstanserna, som tidigare anförts, i princip ställt sig positiva, men beträffande formerna för en sådan rätt råder det mycket delade meningar. Det är därför synnerligen angeläget att regeringen noga överväger olika framförda synpunkter, så att ett enkelt och från rättssynpunkt väl fungerande system kan komma till stånd. Det är mycket angeläget för alla arrendatorer att få en lösning av denna fråga i samband med att regeringen framlägger sin aviserade proposition. Att en jordbruksfastighet, som nu ofta är förhållandet, skall kunna säljas utan att arrendatorn vet om det, är ett mycket otillfredsställande förhållande. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang också understryka vikten av att frågan om jordbruksarrendatorernas investeringar i fastigheten får en ur arrendatorns synpunkt mer tillfredsställande lösning. Det måste bli möjligt att göra samma grad av investeringar på arrendegårdarna som på andra gårdar för att kunna få till stånd en effektiv och lönsam jordbruksdrift med hjälp av lantbruksnämnderna. Vad så angår jordbruksarrendatorns överlåtelserätt till nära anhörig vill jag framhålla betydelsen av att en sådan rätt blir lagfäst i enlighet med vad reservanten i arrendelagskommittén, Thorsten Larsson , föreslagit och som utskottet anser kan ligga till grund för regeringens prövning. Låt mig, herr talman, härutöver bara göra några korta kommentarer till de moderata reservationerna, speciellt reservation 1. I den sägs att ett införande av en friköpsrätt måste kunna motiveras med mycket tungt vägande skäl. Därefter konstaterar reservanterna att några sådana omständigheter eller andra tungt vägande skäl för en friköpsrätt enligt deras mening inte finns. Utskottet å sin sida har anfört en rad skäl för en friköpsrätt för historiska arrenden. Samtidigt har man klart uttalat att det enligt utskottets mening inte är möjligt att på föreliggande utredningsmaterial ta ställning till om den av motionärerna föreslagna friköpsrätten kan införas. Utskottet föreslår därför en förutsättningslös utredning. Det måste väl ändå ur rättssäkerhetssynpunkt vara värdefullt att ordentligt utreda komplicerade och kontroversiella frågor och inte mer eller mindre sopa dem under mattan. Därför vill också utskottsmajoriteten ge regeringen ett ord på vägen i form av ett tillkännagivande. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det skrivs historia i kammaren i dag — fast det kommer massmedia som vanligt inte att bry sig om eller ens förstå. Det har inte varit vanligt att myndigheter här i landet har ställt sig på de jordlösas sida i landsbygdsamhällets sociala motsättningar och konflikter. Till skillnad från flertalet jämförbara europeiska länder har Sverige aldrig genomgått någon jordreform eller fullödig bondefrigörelse. Frälsets makt har förblivit obruten, och de stora jordägarna har inkorporerats i den kommersiella och industriella högborgerligheten. Under skiftesprocessen trängdes många små jordbrukare och landbor åt sidan, och med delvis tvivelaktiga metoder tillskansade sig de stora jordägarna landområden och fördelar. Allt detta bidrog till att så många människor ur jordbrukets underklass under det stora emigrationsskedet sökte sig till en bättre bärgning i Danmark, Tyska Riket eller Amerikas Förenta Stater. Det var för att sent om sider mildra deras rättslöshet som regeringen Edén-Branting år 1919 tog initiativ till den begränsade friköpsrätt som sedermera kallats ensittarlagen. Men när koncentration av jordbruksenheter och befolkning under strukturomvandlingen efter 1950 blev till högsta mode även bland ledarna i den socialdemokratiska arbetarrörelsen, då offrades ensittarlagen och arrendatorernas friköpsfråga begravdes. En ny tid med mer kritiska värderingar av frågan och av 1950-talets strukturomvandling samt koncentration har emellertid börjat infinna sig. Kravet på möjlighet till friköp för dem som brukat och lagt ned resurser på sitt arrendeställe under ett yrkesverksamt liv, och som ibland i flera generationer brukat samma jord, har alltmer vunnit i styrka. Motståndet mot friköpsrätten har börjat genombrytas. Vad lagutskottet nu gör är att med betonande av skälen för friköp beträffande historiska arrenden hos regeringen beställa en förutsättningslös utredning av frågan. Det får närmast tolkas som en beställning av regeringsförslag i saken. Man får nämligen se beslutet mot bakgrund av att arrendelagskommittén har varit emot friköp och att regeringen inte haft för avsikt att ta med förslag om friköp i den proposition som man aviserat till i höst. Riksdagens beslut i dag är alltså en meningsyttring, som regeringen inte kan förbigå. Från vpk ser vi detta som ett betydande framsteg och en viktig attitydförändring. Vi ställer oss bakom utskottsförslaget, därför att det är viktigt att det får så stark majoritet som möjligt. Det hindrar inte att vi hade önskat ett mer otvetydigt förpliktande beslut. Om beslutet hade kommit redan i fjol eller tidigare, hade man också fått en garanti för att regeringen måst ta upp det i höst. Nu är detta något osäkert. Ett tidigare beslut hade varit fullt möjligt med tanke på att arrendelagskommittén redan för flera år sedan offentliggjorde sin negativa inställning i friköpsfrågan och man därför inte alls hade behövt invänta dess arbete i övrigt för att ta upp just friköpet. Låt mig också kort kommentera det moderata partiets egenartade ståndpunkter. Här har vi i åratal hört talas om ägandets betydelse. Vi har fått höra moderata profeter lägga ut texten om vilken betydelse det har när människor får arbeta åt sig själva, arbeta på saker de själva äger, på egna hus och hem, på egen jord eller med eget företag. Här har vi nu Sveriges jordbruksarrendatorer. Här har vi de historiska arrendena. Här har vi exempel på hur människor har arbetat och strävat för att öka andras egendom, arbetat för att förbättra och förkovra jord och byggnader, som inte var deras utan som i sista hand alltid kunde tas ifrån dem. När nu dessa arrendatorer vill kunna friköpa den fastighet som de i åratal har brukat, när de vill bli sina egna, när de vill sitta trygga till hus och hem, då hade man ju väntat sig att de moderata profeterna skulle hjälpa dem att få en chans att arbeta åt sig själva, att också äga det hem och den jord som de ägnat sina krafter. Men där är det stopp. Där blir det plötsligt uppenbart vad moderater menar med ägandets välsignelser och med vad de kallar den personliga friheten. Det var godsägarnas frihet man menade, godsägarnas frihet att inskränka arrendatorernas frihet. Det var godsägarnas ägande som medförde välsignelse. Arrendatorernas ägande däremot ville man inte ha. När friheten och ägandet av den jord som man arbetade på kom i strid med det kalla klassintresset, då segrade klassintresset och den vackra frihetsprincipen var plötsligt ingenting värd. Bakom den moderata frihetsoch självägarförkunnelsen fanns bara tomhet och cynism. Till yttermera visso reserverar sig moderaterna t.o.m. mot gamla pensionerade arrendatorers möjligheter att friköpa de hus som de uppfört på ofri grund på sina arrenden. Inte ens när de blir gamla skall dessa arrendatorer bli fria. Inte ens när de blir pensionerade skall de få äga det ynkliga stycke mark på vilket deras mångåriga hem står. Inte ens med några hundra kvadratmeter hustomt får man enligt moderaterna lov att inkräkta på godsägarmarken. Borta är allt tal om egna hem och villaboende, vilket moderaterna så gärna annars framhäver i ord. Här, där det gäller den konkreta rätten till det egna hemmet, vill man inte vara med. Jag har i en annan motion till årets riksdag visat vilka obilliga och orimliga bestämmelser som de stora jordägarna påtvingar arrendatorerna, hur arrendatorn inte ens får sälja sitt hus utan att först hembjuda det till jordägaren, hur arrendatorn enligt kontraktet tvingas avstå från möjligheten till prövning av tvister inför domstol och måste underkasta sig ett av jordägaren påbjudet skiljemannaförfarande. Allt detta försvarar moderaterna. Det som moderaterna kallar rättssäkerhet är privilegier. Det som de slår vakt om är de smås rättsosäkerhet gentemot de stora. Moderaterna må så göra. De må försvara allt detta, men de skall sedan inte komma och säga att det är människornas frihet som de försvarar. Det moderata beteendet är nog för att varje ledamot som har någon känsla för den personliga rättssäkerhetens problematik och betydelse skall känna sig övertygad och förpliktad att rösta med utskottet i den följande voteringen.

Herr talman! Jag hade givetvis inte väntat mig någon som helst förståelse från vpk och Jörn Svensson i det här ärendet, men det är intressant att notera att vpk har blivit så intresserat av äganderätt. Vi hade för några veckor sedan ett ärende uppe som handlade om ströängarna norröver, och det var vpk som hade motionen. Ni vill slå vakt om ägandet där, och nu vill ni slå vakt om ägandet när det gäller pensionärer med bostadshus på arrenderad mark. Det är bra att ni har kommit åt det hållet, för då förväntar jag mig att ni kommer att stödja oss när vi vill få fram ägarlägenheter i det här landet. Det har jag aldrig någonsin märkt att ni har ställt upp bakom. Det är alltså inte fråga om något egenartat sätt att se på ägandet. Den dag då de personer som Jörn Svensson talar för äger den mark de vill ha tycker jag att de skall få göra det. Vi talar för det enskilda ägandet. Det är bara fråga om hur man kommer över ägandet, om man så att säga köper på öppna marknaden i ett avtal mellan två parter så som det går till i näringslivet i övrigt i landet; det kan ju gälla också på jordbrukets område. Men när de sedan har fått detta ägande, Jörn Svensson, hur kan de då vara garanterade att få behålla det, om vpk får råda? Ni är ju inte för enskilt ägande. Ni är inte för att de som har bostadsrätter skall få sälja dem hur de vill. Ni är inte heller för att man skall få upplåta allmännyttans bostäder till enskilt ägande. Varför gör ni skillnad på detta? Det skulle vara intressant att få en förklaring här. Vi talar om rättstryggheten. Oavsett hur mycket eller hur litet mark man äger så äger man den, och den skall inte tas ifrån en konfiskatoriskt. Det är det vi talar för. Det innebär alltså att människorna i vårt land, oavsett vilket parti de hör till, hur mycket pengar de har eller hur mycket mark de äger, skall ha likhet inför lagen. Det vill vi slåss för. Det är alltså inte fråga om en minoritet eller en majoritet, utan minoriteten har samma rätt som majoriteten. Drabbas en eller tio eller tusen — det är lika viktigt att hålla på rättstryggheten i vårt land.

Herr talman! Det här är en mycket intressant diskussion. Jag tror att det var oklokt av Mona Saint Cyr att ge sig in i den, men det får stå för hennes räkning. Den avslöjar nämligen ytterligare vad moderaterna egentligen menar med friheten och ägandet. Frihet och ägande är ju icke några enhetliga begrepp, som Mona Saint Cyr försöker framställa dem som, utan innebörden av personlig frihet och personligt ägande växlar med hänsyn till den sociala situationen. Frihet och ägande måste alltid ses ur en maktpolitisk aspekt. Det är därför som man som vi kan vara motståndare till en typ av ägande som medför att enstaka personer får en kolossal makt över andra människor, kan styra deras liv och inskränka deras personliga frihet — så som sker med de obilliga arrendebestämmelserna, som ni försvarar därför att ni försvarar hela arrendesystemet och godsägarväldet. Det är skillnad mellan personligt ägande som missbrukas och används för maktpolitiska syften och personligt ägande som går ut på att jag skall äga den torva jag brukar, äga de produktionsmedel som jag har användning för i mitt eget arbete. Det är också en väldig skillnad mellan sådant personligt ägande som jag har huvudsakligen för att missbruka det för spekulation och göra mig en arbetsfri inkomst på någon annan stackares bekostnad och sådant personligt ägande som jag har för att kunna sitta trygg i mitt hem. Det är två helt olika typer av personligt ägande som över huvud taget inte är jämförbara med varandra. Mona Saint Cyr har inte förstått detta. Hon har inte gjort den analysen, och det är därför hon hamnar där hon hamnar. Det är i vissa sociala situationer helt enkelt så, att man måste inskränka ägandet och förfogandet för ett fåtal för att flertalets frihet, välfärd och trygghet till hus och hem skall kunna garanteras. Det förstår jag att Mona Saint Cyr aldrig förstår, för det har aldrig varit konservativ politik. Konservativ politik har varit att slå vakt om det ägande som medför sociala privilegier, och ert ställningstagande i dag är från den ståndpunkten fullständigt logiskt.

Herr talman! Skulle det vara oklokt av mig att ge mig in i en diskussion med Jörn Svensson? Det är en betygsättning som jag inte förstår mig på. Jörn Svensson talar om maktkoncentration och stark makt. Jag vet var den finns här i världen. Jag vill inte ha en sådan stark makt som vpk förordar. Jag vill tro på de enskilda människornas möjligheter att i ett demokratiskt land hävda sina rättigheter och hålla på lag och rätt. Det är vad jag talar för. Jörn Svensson har inte förstått det. Men jag kan ju ställa frågan om det som jag antydde i mitt huvudanförande, hur ni ser på om man skulle dela ut domänverkets marker till människorna. Det finns många där också. Det är sannerligen också en stor ägare av mark — mer än 3 miljoner hektar tror jag det har, som man skulle kunna skifta ut till enskilt ägande — som ni ju delvis, ibland, när det passar er, ställer upp för. Men det är inte Jörn Svenssons ideologi, det vet jag ju sedan gammalt. Jag har här tidningen Land, som förut kom bort i mitt inlägg. Vad jag tror på i det sammanhanget, i den diskussion vi nu för, är överenskommelser mellan två fria parter. Jag kunde ha citerat — och jag skulle ha gjort det — ordföranden i Skånes arrendatorsförening, som just uttalade på deras årsstämma att de flesta arrendatorer inte kan arrendelagen. ”Vi förlorar mycket på det,” sade han. ”Även med nuvarande lagstiftning skulle många arrendatorer kunna få sina problem lösta om de kände till sina rättigheter. Vi har gett dem rättigheterna, men skall de kunna utnyttja dem krävs information.” De är enskilda människor som bör kunna få genomföra sina rättigheter, men det skall inte gå till på ett expropriationsliknande, konfiskatoriskt sätt, som vpk förordar.

Herr talman! Nu börjar Mona Saint Cyr känna sig trängd, och därför tar hon till grova sakliga felaktigheter. Det har icke i någon av de vpk-motioner som har framförts i den här frågan sagts att detta skulle ske genom ett expropriationsförfarande. Vi har hela tiden talat om inlösensrätt. Den sidan kan vi alltså avföra. Det var bara ett försök av Mona Saint Cyr att pådyvla oss någonting som vi inte står för och avvända sin svaghet i diskussionen om frihet. Sedan har jag heller aldrig sagt att det var oklokt av Mona Saint Cyr att diskutera med mig. Jag har sagt att det var oklokt av henne att ge sig in i en diskussion om det här temat. Så fort man diskuterar detta tema framgår skillnaden mellan godsägarens frihet och arrendatorns frihet. Det är icke så att det råder social harmoni mellan dessa båda parter. Det är icke så att den lilles frihet och den stores frihet gäller lika. Den stores frihet är, just därför att han är stor, lika med privilegium, och den lilles frihet är ofta ingenting annat än friheten att få vara fullständigt utsatt för den stores godtycke. Därför måste den stores frihet i vissa sociala situationer och politiska frågor begränsas, för att den lilles frihet skall kunna öka. Det är detta ni inte förstår. Ni ser inte skillnaden. Ni tror att det inte råder några konflikter i samhället — eller ni vill i varje fall inte låtsas om att sådana konflikter råder. Därför hamnar ni också fel. När ni talar om frihet och rättssäkerhet i allmänhet, så hamnar ni på godsägarsidan. När vi socialister talar om frihet och rätt i allmänhet, hamnar vi på de smås sida. Som svar på den fråga Mona Saint Cyr ställde vill jag också hänvisa till att vi var de första här i riksdagen efter 1967 att motionera om arrendatorernas friköp och rätt till ägande av den jord de brukar. C.-H. Hermansson har också i ett tidigare skede under 1970-talet arbetat för kronoarrendatorernas förbättrade villkor och för friköpsrätt också för deras räkning. Vi ser inte någon större skillnad mellan ett domänverk — åtminstone om det är företrätt av personer som Lennart Schotte och liknande — och grevars och baroners fideikommiss. Vi vet att när människor kommer i sådana maktpositioner, beter de sig mot de små och svaga i samhället på ett och samma sätt. Det beteendet skall vi begränsa på allt sätt. Det är att arbeta för frihet och demokrati.
Herr talman! Då kan jag slutligen konstatera att Jörn Svensson inte har angett hur det här friköpet skall gå till, hur värderingen skall ske och hur man skall prissätta och betala den egendom det är fråga om. Men vad som är mera intressant att konstatera är att Jörn Svensson är för en överenskommelse mellan två fria parter på marknaden och att Jörn Svensson också uttalar sig för enskilt ägande.

Herr talman! Det är alldeles riktigt konstaterat, men Mona Saint Cyr borde, om hon hade förstått mig rätt, ha tillagt att vi är för överenskommelser mellan fria människor som sker på någorlunda jämlik basis. Vi är inte för sådana ”fria” överenskommelser som består däri att under åberopande av en formell marknadsfrihet den store trycker ner den lille och påtvingar honom orimliga villkor och inskränkningar i hans personliga frihet, som godsägarna nu kan göra med arrendatorerna, enligt de arrendebestämmelser som jag här har citerat och som finns i min motion som kommer att behandlas i lagutskottet i annat sammanhang. Den sortens ”fria” överenskommelser är vi inte för. De är inte fria, för i en sådan överenskommelse är det bara den ena parten som är fri. Vi är också för den personliga äganderätten, när den inte tar sig sådana former att den blir förbunden med sociala privilegier och med makt som inskränker andra människors frihet. Men den personliga frihet och äganderätt som ni förespråkar är ni beredda att driva så långt att stora grupper människor kan få finna sig i att deras frihet blir inkräktad och begränsad. Det problemet vågar ni liksom inte diskutera, men däri ligger ju den oupplösliga motsättningen mellan de två frihetsbegreppen.
Herr talman! Jag kan väl då bygga på det konstaterande jag gjorde för en stund sedan med att säga att jag förväntar mig att kommunisterna i riksdagen kommer att stödja vår motion om ägarlägenheter. Motionen gäller att enskilda människor skall äga sina lägenheter. Det ligger ingen makt i detta.
Herr talman! Jag kan ge besked med en gång. Vi tänker inte stödja ett sådant förslag. Med dagens bostadsmarknad kommer ett bifall till den motionen att medföra ökad spekulation i lägenheter. Det är vi emot, men det är ju det ni är för.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har motionerat om att bokföringslagen skall ändras så att företagen skall åläggas att i bokslutet skilja mellan kortfristiga skulder som är förfallna till betalning och kortfristiga skulder som inte är förfallna till betalning. Att Bengt Silfverstrand skrivit en sådan motion är väl knappast märkligt eller uppseendeväckande, men att den socialdemokratiska gruppen i lagutskottet ansett denna motion värd ett tillkännagivande till regeringen är faktiskt i viss mån anmärkningsvärt. För det första är det märkligt därför att bokföringsnämnden vid den hearing lagutskottet hade i denna fråga reste starka invändningar mot motionens yrkanden. Bokföringsnämndens representanter vid hearingen — med undantag av TCO-representanten — hade starka invändningar mot motionens krav. De framhöll med skärpa att en sådan här ny regel kommer att skapa många svåra bedömningsproblem. Det är faktiskt inte helt enkelt att i praktiken avgöra vad som är förfallen och icke förfallen skuld. Till detta kommer — vilket bokföringsnämndens representanter, med undantag för TCO-representanten framhöll — att den föreslagna regeln lätt kan kringgås. Inte skall vi väl införa nya lagbestämmelser som vi redan från början vet kan kringgås? Det leder bara till en sak, nämligen till att Bengt Silfverstrand kan skriva ännu fler motioner om ännu strängare och trassligare regler som företagen måste följa. I bokföringsnämnden finns den bästa expertisen när det gäller redovisning. Ledamöterna, särskilt de som representerar Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, och de godkända granskningsmännen, har omfattande erfarenhet från redovisning i praktiken. Ofta är redovisningsfrågor betydligt mera komplicerade när man möter dem i verkligheten än när man läser om dem i läroböcker eller rent generellt penetrerar dem i lagstiftningssammanhang. Att lyssna utan förutfattad mening till sakkunskap är klokt. Kunniga människor brukar ge en objektiv redovisning. Tro inte att synpunkterna från sakkunskapen i bokföringsnämnden var dikterade av något slags egenintresse från näringslivets sida. Här kan jag inte underlåta att notera att utskottsmajoritetens skrivning vittnar om en subjektiv och icke helt korrekt uppfattning om vad bokföringsnämndens representanter framhöll vid hearingen. För det andra: Syftet med motionen kommer inte att uppnås med den föreslagna regelförändringen. Enligt motionen skulle en särredovisning av förfallna men icke betalda skulder kraftigt förstärka värdet av ett företags offentliga redovisning som prognosinstrument för företagets överlevnad. Årsredovisningarnas värde som prognosinstrument ligger framför allt på resultaträkningen. Företag med ihärdiga förluster har ingen särskild förmåga att överleva, i alla fall inte utan subventioner. Balansräkningarna för en följd av år visar hur likviditet och soliditet utvecklas. Denna utveckling framgår tillräckligt tydligt med de redovisningsmetoder vi f. n. nyttjar. F. ö. bedöms kreditvärdigheten hos ett företag i praktiken på helt andra sätt än enbart genom studier av årsredovisningshandlingarna. Kommerskollegium påpekar isin remisskrivelse att obeståndsoch likvidationspliktssituationer inte sällan uppkommer så snabbt att en öppen redovisning av stora förfallna skulder inte hinner ske. Allt detta visar att motionärens syfte inte kommer att uppnås med den föreslagna regeländringen. Tidsplanen för årsredovisningen visar det direkt. Bokslut görs i regel per den 31 december. Det bör vara klart för deklaration den sista mars och redovisas för stämman i maj. Mycket har hunnit hända under nästan ett halvår. Till detta kan tilläggas att de ”ekonomiska brottslingar” som Bengt Silfverstrand vill komma åt genom den föreslagna lagändringen knappast kommer att lyda nya lagregler, när de redan tidigare vant sig vid att bryta mot gällande regler. Det blir alltså, som vanligt, endast majoriteten av företagen —- majoriteten av de redbara företagen — som kommer att drabbas av de nya reglerna. För det tredje kommer denna majoritet av redbara företag att få betala för den onödiga regeländringen. Redovisningsarbetet blir litet mera komplicerat. Datasystem måste ändras. Inte minst på mindre företag, som i ökad utsträckning använder minieller mikrodatorer, behöver programförändringar göras. Detta kostar som bekant pengar — helt i onödan. För det fjärde: Den typ av ”kontrollmentalitet” som ådagaläggs i den nu diskuterade motionen påverkar företagsklimatet i vårt land negativt. Fler regler, fler pekpinnar och ytterligare misstro mot näringslivet motiverar inte precis våra företagare. Jag förstår inte socialdemokraterna och deras okänslighet för att även företagare måste motiveras. I alla andra sammanhang talar ni om motivation — varför inte här? Företagare är också ett slags art av människa. För det femte har företagens årsredovisningar genomgått en mycket positiv utveckling under de senaste tio åren. Redovisningshandlingar ger i dag god information om företagets ställning och verksamhet. Hade t.ex. kommunernas och landstingskommunernas redovisningar hållit samma höga klass borde vi vara tacksamma. Där blandar man periodiseringar med kontantprinciper, och där har man inga krav på öppen redovisning. Hur har då denna positiva utveckling inom näringslivets redovisning kommit till stånd? Det har inte skett — jag poängterar det — genom lagstiftning, utan i huvudsak genom egna initiativ från näringslivet. Börskommittén och FAR har varit pådrivande i denna utveckling. Den statliga bokföringsnämnden har endast haft att fortsätta det mycket väsentliga arbete som börskommittén och FAR påbörjade. Den offentliga utredningen om en ny räkenskapslag, som vi hade i början av 1970-talet, ledde däremot inte alls frammåt. Remissrundans kritik blev bister. Det var återigen näringslivet — framför allt FAR — som fick hjälpa till med konstruktiva synpunkter så att vi fick dagens bokföringslag. Sammanfattningsvis måste jag slå fast att det är obetänksamt att inte lyssna på sakkunskap när sådan finns. Det har majoriteten i lagutskottet tyvärr underlåtit att göra. Av denna anledning yrkar jag bifall till moderaternas och centerns gemensamma reservation i lagutskottets betänkande och avslag på motionen 1982/83:1768.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

Den andra frågan vi har att ta ställning till är en socialdemokratisk motion i vilken föreslås att bokföringslagens regler om årsbokslut skall ändras så att förfallna men inte betalda skulder skall redovisas särskilt. Enligt nuvarande regler gäller beträffande årsbokslut bl.a. att kortfristiga och långfristiga skulder skall redovisas var för sig. Däremot finns i bokföringslagen inga krav på att förfallna men inte betalda skulder skall tas upp och särredovisas. Avsaknaden av sådana föreskrifter begränsar naturligtvis i betydande grad möjligheterna att göra en rättvisande bedömning av företagets ekonomiska ställning. Detta är utgångspunkten för motionen och utskottsmajoritetens ställningstagande, och så långt vill jag notera att reservanterna har instämt. De hart.o.m. gått så långt att de har instämt i motionens syfte. Det kan vara värdefullt att ha det klart för sig efter att ha hört Margit Gennsers minst sagt osakliga framställning av förhållandena. Det torde inte vara ovanligt att ett företag befinner sig på obestånd genom att ha ackumulerat stora skulder som förfallit men inte betalats utan att detta förhållande framgår av den offentliga redovisningen eller av årsbokslutet. Bakgrunden till motionens krav borde därför inte vara svår att inse. Det har under senare år skett en betydande ökning av exempelvis antalet konkurser. I åtskilliga fall har därvidlag lånoch kreditgivare kommit att åsamkas stora förluster. Samhället har drabbats genom bortfall av skatter och avgifter. Inte sällan kan konstateras att konkursföretag under längre tid byggt upp stora skulder för vilka täckning saknats. Särskilt på skatteoch avgiftsområdet har s.k. självpåtagna krediter blivit ett svårartat problem. Ingen torde kunna förneka att dessa missförhållanden nått en sådan omfattning att åtgärder i hög grad är motiverade. Det borde heller inte råda några delade meningar om att en öppen redovisning av förfallna men inte betalda skulder skulle vara av stor betydelse för lånoch kreditgivarnas bedömning av ett företags ekonomiska ställning. Ju tidigare en obeståndssituation kan upptäckas, desto större blir möjligheterna att minska företagets förlustrisker. Förfallna skulder utgörs ofta av skatteoch avgiftsmedel. Dessa har som bekant god förmånsställning.

Det finns således starka skäl för att förorda en särredovisning av förfallna men icke betalda skulder. Enbart vetskapen om en sådan särredovisning skulle sannolikt i inte obetydlig grad begränsa det missbruk som bevisligen förekommer när det gäller planerade förhalningar av t.ex. reglering av skatteskulder. Mot vårt förslag har inte oväntat rests en del invändningar. Det har rått delade meningar inom bokföringsnämnden. Jag vill betona uttrycket ”delade meningar”, eftersom Margit Gennser i det sammanhanget sade ”med undantag av TCO”. Löntagarnas synpunkter i bokföringsnämnden har alltså enligt moderaterna ingen betydelse, utan de är undantag. Nu vill jag rätta till också den felaktigheten i en mycket osaklig framställning genom att slå fast att kommerskollegium — trots vad Margit Gennser, naturligtvis i valda delar, citerade — sagt att ”dessa invändningar synes dock väga ganska lätt jämfört med de fördelar som ett genomförande av förslaget skulle kunna ge”. Det borde ändå vara rimligt att begära att man återger verkligheten någorlunda fullständigt, innan man försöker ge sken av att jag som person har hittat på förslaget enbart i syfte att sedan få tillfälle att motionera också i framtiden. Så gott om tid har jag faktiskt inte! De delade meningarna inom bokföringsnämnden har i moderata megafoner beskrivits som starka invändningar. Man borde vara litet mer försiktig med orden. Bl.a. hävdar man att motionärernas förslag innebär att redovisningen skulle tyngas med nya uppgifter. Observera att man här har använt ordet ”tyngas”!

Rent praktiskt skulle man kunna börja med att särredovisa skatter och avgifter. En liknande regel finns faktiskt i Norge, och jag har inte hört att den konservativa regeringen där har några planer på att riva upp beslutet om det. Man anser i Norge att detta fungerar bra. Observera också att lagutskottet har föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Det är alltså fullt möjligt att börja med en särredovisning av skatter och avgifter. Det är inte nödvändigt att inledningsvis ta steget fullt ut och särredovisa alla förfallna skulder. Reservanterna gör också gällande att den föreslagna regeln kan kringgås, t.ex. genom att ett företag med förfallna skulder väljer att tillfälligt ta upp lån för betalning av skulderna, så att de inte behöver redovisas på bokslutsdagen. Visst kan regler kringgås! Det är vi fullt medvetna om. Vi vet också att uppfinningsrikedomen på det här området är stor — det har f. ö. Margit Gennser bekräftat. Men invändningarna får inte tas till intäkt eller anföras som skäl för att inte vidta åtgärder med anledning av en motion, vars syfte t.o.m. moderaterna säger sig hysa stor förståelse för. Har reservanterna verkligen så litet förtroende för våra revisorer att de utgår från att dessa som regel skulle se mellan fingrarna, om lån upptogs i syfte att vilseleda beträffande den verkliga ekonomiska situationen i företaget? Och kommer bankerna verkligen att finna sig i en sådan utveckling utan att ingripa? Jag vill avslutningsvis trycka på just revisorns och revisionens roll. Den är som bekant föremål för ytterligare överväganden bl.a. inom kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Även i det här fallet vill jag hänvisa till kommerskollegiums mycket utförliga yttrande över motionen. Man säger bl.a. med hänvisning till revisorns roll: En sådan i viss mån alternativ möjlighet är att i brottsbekämpande riktning utveckla det regelsystem vars efterlevnad revisorn är satt att bevaka. Det i motionen framlagda förslaget är ett exempel på åtgärder av det slaget som förtjänar att prövas. Det bör framhållas att en utveckling av redovisningen på detta sätt är en åtgärd som är väl förenlig med revisorns traditionella roll såväl i Sverige som internationellt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan även under p. 2.
Herr talman! Man vill ju alltid se det bästa även i en motion som man tycker är fel tänkt. Därav artigheten i början av vår reservation. Sedan vill jag påpeka att det som står i reservationen om ”kringgås” och ”tynga redovisningen” just var vad sakkunskapen framhöll. Det var FAR:s representant och godkända granskningsmäns representants plus ordföranden Per Skölds ord. Även bokföringsnämndens tjänsteman tog upp detta. Kommerskollegium är inte specialist på redovisning. Kommerskollegium har också gjort en logisk kullerbytta i sin remisskrivning. Man säger i princip att förslaget egentligen inte är så bra, och så tillstyrker man det ändå. Sådant händer ibland i politiken. Bengt Silfverstrand vill få in mer skatter och avgifter genom att se till att företagen så att säga stoppar sin verksamhet tidigare, för det är väl så han tänkt sig att det skall gå till. Men då får man ju inte in mer skatter och avgifter. Dessutom vill jag påpeka att kronofogdarna har helt andra system för att kolla upp att betalningarna kommer in. Här har man ju faktiskt skärpt datarutinerna. Vad jag redan tidigare påpekat är fördröjningen med årsredovisningen på nästan ett halvår. Därigenom kommer man inte att få ut särskilt mycket mer information än vad man redan har. Man ser ju aldrig på en årsredovisning för bara ett år i taget, utan man har alltid en följd av årsredovisningar. Det är förändringarna i likviditet, soliditet och lönsamhet som man bedömer. Det var just vad FAR, granskningsmännen och Per Sköld påpekade: Man får inte mer information, men man får besvärligare rutiner. Naturligtvis vet jag att de här kraven kommer från BRÅ. Där sitter ju folk som kanske ser med stor misstänksamhet på våra företag och tror att man klarar allting med kontroller, kontroller och kontroller. Jag tror inte att det går. Jag tror däremot att man faktiskt kan förstöra företagsklimatet här i landet.
Herr talman! Margit Gennser får bestämma sig. Först uttrycker hon stor oro för att vi skall bygga ut en kontrollapparat. Sedan säger hon att kronofogdemyndigheten ju har helt andra möjligheter att gå in. Det är ju en logisk kullerbytta. Genom att använda de uppgifter som redan finns i företagens böcker, i reskontran, och föra in en sammanställning, dvs. använda vanlig addition, och föra in de uppgifterna i bokslutet får man fram uppgifter som i sig innebär ett minskat behov av kontroll. Jag tycker att det är väsentligt att slå fast att vi inte är ute efter att utvidga kontrollapparaten. Vi vill förenkla bokföringen och underlätta för samtliga parter. Vi utgår på socialdemokratiskt håll från att de flesta företagare är seriösa och menar att denna ordning inte kommer att innebära någon hämsko för annan företagsamhet än den som icke är seriös. Ytterligare en märklighet är — det kan väl Margit Gennser ändå inte förneka — att de moderata reservanterna som vanligt är åtföljda av centerrepresentanterna, som jag inte har sett till här i kammaren. De ställer alltså upp bakom den moderata reservationen, liksom bakom de flesta andra moderata reservationer. Vidare har bokföringsnämnden — jag vill gärna påpeka att det skett efter det att motionen väckts i riksdagen — utfärdat anvisningar, där man i sak säger precis detsamma som motionärerna. Bokföringsnämnden bekräftar alltså behovet av anvisningar i bokföringen vad gäller särredovisning. Vi tycker att det är angeläget att peka på en brist som finns i bokföringsnämndens anvisningar. Det framhålls där att ”viktiga förhållanden” resp. ”händelser av väsentlig betydelse” skall redovisas. Vi tycker att det här är litet för vagt, och vi vill ha preciseringar. Vi hemställer nu att regeringen skall utfärda sådana preciseringar.
Herr talman! Det står redan i bokföringslagen angivet att man i förvaltningsberättelsen skall redovisa om väsentliga förändringar har skett i verksamheten eller om det finns anmärkningsvärda fakta att rapportera, t.ex. mycket stora skulder som är förfallna till betalning. Det är i dessa sammanhang som bokföringsnämnden har utfärdat flera anvisningar. Sådana fall skall alltså redovisas. Vad herr Silfverstrand vill är däremot att en särredovisning skall ske i alla företag. Vad sedan gäller frågan om kontrollsystemet säger jag att vi har ett sådant system genom vilket skatter och arbetsgivaravgifter, löneskatter, tas in, nämligen kronofogdesidans system. Jag förstår inte varför vi skulle behöva ännu ett system. Jag vänder mig mot en sådan dubblering av kontrollen. Den gör att arbetet blir tyngre för en rad företag.
Herr talman! Nu kommer kronofogdemyndigheten in i bilden igen. Låt mig bara kort säga att vi vill bespara kronofogdemyndigheten en hel del besvär. Det vore välgörande om antalet utryckningar från kronofogdemyndigheten skulle minska och om man genom en klar, tydlig och lättillgänglig redovisning kunde få fram de uppgifter man behöver. Låt mig citera föjande ur reservationen, eftersom Margit Gennser fortfarande hävdar att detta är obehövligt: ”Som motionärerna framhåller skulle det otvivelaktigt vara till fördel för ett företags borgenärer om en öppen redovisning kom till stånd när det gäller omständigheter som är av betydelse vid bedömningen av företagets kreditvärdighet. Utskottet har därför förståelse för syftet med motionen.” Om man har förståelse för syftet med motionen, begriper jag inte varför man lägger ned så mycken tid på invändningar, som i sak är dåligt underbyggda. Jag kan avslutningsvis peka på den norska lagstiftningen på det här området. I Norge är man redan i dag skyldig att ange de anställdas källskatt, oavsett om den är upplupen eller ej, samtidigt som bokslutet på tillgångssidan redovisar att täckning för att betala denna källskatt finns. Jag säger än en gång att jag som motionär och som företrädare för den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottet är fullt till freds, om regeringen i ett inledningsskede lägger fram ett förslag som innebär att skatter och avgifter skall uppges var för sig under begreppet kortfristiga skulder i redovisningen.

Herr talman! Det förefaller som om Bengt Silfverstrand smittats av Jörn Svenssons friskhet. Han tycks tro att när man upprepar felaktigheter eller otydligheter med kraft och aggressivitet blir de sanningar. Jag vill än en gång, även om den föregående replikväxlingen delvis har sysslat med det, litet granska grunderna för motionen. Jag menar nämligen att den visar alldeles entydigt på både misstro och illvilja från socialdemokraternas sida mot företagarna här i landet. Man skulle kunna tro att motionärerna och utskottet inte riktigt förstår vad de talar om och tyvärr inte heller bokföringsnämnden, Bengt Silfverstrand. Jag känner till Bengt Silfverstrands intresse för redovisningsfrågor och vågar inte tro att det är fråga om okunskap, utan det måste vara någonting annat. Det sägs nämligen att den begärda särredovisningen skulle innebära så mycket gott. Margit Gennser har påpekat att den bara skulle komma att vara till nytta ungefär fem sex månader efter bokföringsårets slut. Redan detta innebär en oerhörd försvagning av den åberopade grunden till motionen. Men mycket viktigare är — och det vet Bengt Silfverstrand och även utskottsmajoriteten — att redan den nuvarande redovisningen innehåller tillräcklig information för att man skall kunna dra de slutsatser som Bengt Silfverstrand och utskottsmajoriteten tycker är så viktiga. I årsredovisningen skall ju anges hur många anställda företaget har och vilken omsättning företaget haft under det gångna året. Det fordras inte mycket skarpsinne, Bengt Silfverstrand, för att reda ut vad som är en rimlig och normal volym av oreglerade arbetsgivaravgifter, källskatter och andra utskylder, eller en normal volym av leverantörsskulder. Bengt Silfverstrand talade varmt om revisorernas roll och hur mycket vi kan lita på dem. Vi har förut här i kammaren debatterat den frågan, och jag vet att revisorerna i Sverige har en ovanligt hög ambitionsnivå. Vi har en långt avancerad revisorsetik, som garanterar intressenterna i de svenska företagen en utomordentligt rik information om dessa företag. Det finns en omständighet som är så egendomlig att jag vågar dra slutsatsen att det finns en annan grund för den här motionen än den som åberopas. Det är den att motionärerna själva skriver att de är beredda att acceptera att bokföringsnämnden skall vara den som reglerar hur det hela skall gå till. Jag citerar precis vad som står, så att jag inte får kritik: ”Vi är medvetna om att avgränsningproblem kan uppstå och vill understryka att de tidsgränser som blir aktuella inte får sättas för snävt. Det bör ankomma på bokföringsnämnden att utforma närmare detaljbestämmelser.” Vad bokföringsnämnden än säger så anser den i varje fall att en särreglering inte behövs, utan man bör vara tillfredsställd med de anvisningar som utgivits av bokföringsnämnden. Det är egendomligt att motionärerna och utskottsmajoriteten inte följer sina egna råd hur problemet skall lösas, nämligen genom bokföringsnämndens anvisningar. Det finns en mening i utskottsmajoritetens skrivning som verkligen avslöjar vad det är fråga om. Utskottsmajoriteten skriver: ”I sammanhanget bör också framhållas att det i många fall kan vara svårt för ägarna till ett företag att överblicka företagets ställning om i redovisningen någon skillnad inte görs mellan förfallna och ännu inte förfallna skulder.” Vad utskottsmajoriteten säger är ju ingenting annat än att man påstår att våra svenska företagare helt enkelt inte har en aning om vad de sysslar med. Man tycks vilja framhålla att de svenska företagarna är något slags lallande skara som inte vet när skulderna förfaller. Bengt Silfverstrand, deras skulders förfallodagar kan för dem vara en fråga om hela framtiden. Både Bengt Silfverstrand och utskottsmajoriteten kan vara helt förvissade om att våra svenska företagare har helt klart för sig vad det gäller. Det är inte för deras skull det här behövs — nej. Jag tycker att jag med dessa argument kunnat visa att det finns en annan grund bakom socialdemokraternas uppträdande än den åberopade, nämligen den att man helt enkelt vill rikta udden mot de svenska företagarna. Man vill på detta sätt, liksom på så många andra sätt som vi fått uppleva i den här riksdagen — det har jag frapperats av även om jag inte har varit här särskilt länge — göra allt som är möjligt för att försvåra för de svenska företagarna. Är möjligen den här motionen och dess utskottsbehandling för den socialdemokratiska utskottsmajoriteten en del av en strategi för att knäcka de svenska företagarnas vilja till företagande och utveckling, till förmån för ett annat, hett eftersträvat ägande av de svenska företagen?
Herr talman! Jag noterar att Nic Grönvall sade att han inte hade varit i riksdagen så länge. Jag har därför den största förståelse för att han mot den bakgrunden inte har följt vare sig den här diskussionen eller socialdemokraternas inställning när det gäller företagsamhet. Det är ändå att göra sig till en stor demagog att försöka blanda in inställningen till företagsamheten i detta begränsade förslag om att göra redovisningen mer överskådlig och lättillgänglig. Om vi nu håller oss till företagarna kan vi konstatera att väldigt många är underleverantörer och s.k. borgenärer till företag. Och eftersom skatter och avgifter har bättre förmånsordning innebär det i de fall som jag har redovisat — och som också de moderata reservanterna har bekräftat att de existerar — att många borgenärer skulle vinna på att få en bättre överblick över ett företags ekonomiska situation. Det är denna begränsade räckvidd som förslaget har. Man skall alltså inte lägga in någonting mer i det. Jag noterar med glädje att Nic Grönvall i motsats till Margit Gennser hyser förtroende för revisorerna.

Om ni hyser förtroende för vår revisorskår — och där är vi tydligen överens — måste vi väl ändå utgå ifrån att revisorerna och också bankerna kommer att se till att den här verksamheten inte får särskilt stor omfattning. Allra sist vill jag säga att det inte är fråga om att i ett inledningskede skapa en allmän regel om att alla skulder nödvändigtvis behöver särredovisas om de är förfallna men inte betalade, utan låt oss börja med det mest närliggande: arbetsgivaravgifter och skatter. Det kan rimligen inte vara någon praktisk svårighet att genomföra ett sådant förslag.
Herr talman! Jag har inte så lång erfarenhet från riksdagen, men jag har faktiskt lång erfarenhet från företagsamhetens liv. Och detta är väl förmodligen grunden till att Bengt Silfverstrand och jag ser på de här problemen på olika sätt. Inget i vad Bengt Silfverstrand kan anföra styrker att det hett eftersträvade målet skulle vara att företagens borgenärer skall få tidig och bättre information genom denna egendomliga strävan att särredovisa förfallna och icke förfallna skulder. Inom företagsamheten förekommer det att det finns ett förtroende mellan parter som samarbetar. Ett mycket vanligt förhållande är att det finns stort förtroende mellan ett företag och dess leverantörer. Det förtroendet tar sig ibland uttryck i att en leverantör medger förlängd kredit. Hur skall sådana förhållanden redovisas, Bengt Silfverstrand? Skall det vara en särskild stjärna för ”förfallen, men behöver inte betalas”, eller vad skall det stå i årsredovisningen? Tänk om ni socialdemokrater kunde förstå att företagare och deras revisorer tillsammans fyller en viktig samhällsfunktion under allt det samhällsansvar som krävs av dem. Då skulle de slippa alla dessa särregler och denna starka känsla av att ni riktar udden av samhällsapparaten mot dem.
Herr talman! Jag förstår inte att Bengt Silfverstrand har fått för sig att jag inte hyser vördnad och respekt för revisorskåren. Det gör jag visst. Jag har samarbetat med revisorer. Jag sitter själv som ordförande i ett aktiebolag. Men de argument jag har tagit upp i kammaren har jag fått serverade av representanter för FAR och för godkända granskningsmän. Det var just de som framhöll dessa saker vid en hearing i lagutskottet. Jag måste säga att den text som finns i utskottsbetänkandet är majoritetens skrivning. Frågan gick alltså inte på remiss till bokföringsnämnden, utan det var en hearing. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning tolkat det som kom fram vid hearingen på ett litet annat sätt än vad jag har gjort. Vi har skrivit det vi hörde vid hearingen i vår reservation.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 31 har utskottet behandlat en motion, som Evert Hedberg och jag har väckt under allmänna motionstiden. Den gick ut på att vi lagstiftningsvägen skulle lösa upphovsmannarättsliga frågor när det gäller att vidaresända TV-program. Under behandlingen i utskottet av denna motion har dock avtal träffats mellan parter som är berörda av sådan vidaresändning av TV-program. Det här är ett gammalt önskemål, som således synes komma att uppfyllas på ett kanske något annat sätt än vi tänkte oss när vi skrev motionen. Frågan är dock om avtalet är så bindande att det täcker in alla TV-program, t.ex. program som är inspelade tidigare i TV. Gäller uppgörelsen i avtalet retroaktivt? Det är en fråga man kan ställa. En annan fråga som man också kan resa i sammanhanget är: Gäller avtalet alla program som sänds i TV — nyhetsprogram, teater, musik osv.? Det står något antytt om detta i utskottsbetänkandet. Men vi vet inte riktigt detta, och därför ställer jag frågan till företrädare för lagutskottet.

Det är viktigt att avtalet, som tydligen är provisoriskt, kommer att omfatta alla dessa möjligheter. Jag hoppas att någon företrädare för utskottet har möjlighet att ge svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag delar Helge Hagbergs uppfattning att det avtal som nu har träffats är en mycket viktig del i de samlade avtal som är en förutsättning för att de olika TV-programmen i fortsättningen skall kunna distribueras. Det avtal som utskottet talar om i slutet av betänkandet gäller för anställda inom Sveriges Television AB. Det är den sista pusselbiten, som är mycket viktig. Men tidigare har en rad andra avtal träffats, och jag skall nämna några exempel. Bl. a. finns det ett avtal mellan Teatrarnas riksförbund och Svenska teaterförbundet om exploatering av TV-program i form av videogram m.m. Vidare finns det ett riksavtal mellan Teatrarnas riksförbund och Svenska musikerförbundet avseende bestämmelser för radiooch TV-företagen. Det gäller för tillfälligt anställda musiker och kontorister. Ett tredje exempel är ett filminspelningsavtal mellan Svenska filmoch biografföreningen och Teatrarnas riksförbund å ena sidan och Svenska teaterförbundet å andra sidan avseende filmproducenters frilansengagemang av regissörer m.fl. grupper. Jag kan då ge följande svar på Helge Hagbergs frågor. Jag har fattat innebörden av samtliga de här avtalen på det sättet att även tidigare TV-program nu skall kunna distribueras. Det gäller såväl teateroch musikprogram som andra program. Programmen skall kunna visas bl.a. på skolor, ålderdomshem och andra institutioner.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:19 behandlar utbildningsdepartementets anslagsfrågor beträffande studiestöd och upptar till behandling också ett antal motionsyrkanden om studiesociala frågor. Till betänkandet har fogats elva reservationer, varav sex från moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet samt en gemensam moderat-centerreservation. Jag kommer i mitt anförande att begränsa mig till dessa sju reservationer. Herr talman! Det är oerhört viktigt för Sveriges framtid att unga människor är villiga att satsa på en god utbildning. De studerande vid våra högskolor lever i dag emellertid under knapphetens kalla stjärna, och detta är till men för rekryteringen till heltidsstudier, som kräver lång studietid. Värdet av studiemedlen har inte följt den allmänna standardutvecklingen utan har reellt sett minskat. För att i dag över huvud taget klara sin ekonomi måste de unga högskolestuderande oftast ha ett förvärvsarbete vid sidan av studierna. Detta kan vara till nackdel både för den enskilde och för samhället. Under rådande arbetsmarknadsförhållanden är det inte heller lätt för de unga att hitta ett feriearbete. Många högskolestuderande uppfattar i dag sin ekonomiska situation som mycket besvärlig. Vi i moderata samlingspartiet anser det vara angeläget att höja studiemedlens totalbelopp. Redan i samband med 1982 års budgetproposition framförde vi förslag om en höjning av totalbeloppet till minst 155 926 av basbeloppet. Riksdagen avvisade emellertid detta förslag. Utvecklingen har sedan dess ytterligare understrukit behovet av förbätt ringar av studiemedlen. Centrala studiestödsnämnden har föreslagit att studiemedlens totalbelopp bör höjas från 142 96 till 145 26 av basbeloppet. Vi moderater anser att totalbeloppet bör höjas väsentligt. För att det inte skall leda till långsiktiga kostnadsökningar bör bidragsdelen avskaffas och studiemedlen i sin helhet vara återbetalningspliktiga. Det är att notera att bidragsdelen om 2 178 kr. per år vid heltidsstudier i dag utgör mindre än 8 Ze av totalbeloppet mot ursprungligen ca 25 90. Vi menar därför att bidragsdelens rekryterande effekt numera är mycket liten. Det nuvarande studiefinansieringssystemet bör enligt vår mening på sikt omprövas sin helhet. Möjligheten att låta bankväsendet överta långivningen mot någon form av statlig borgen bör analyseras. Vi beklagar att socialdemokraterna i utskottet inte velat diskutera frågan om en höjning av studiemedelsbeloppet. Man hänvisar till uppräkningen av basbeloppet. Men även om hänsyn till tilläggsbeloppet i basbeloppet på 300 kr. tas, så har en reell försämring av studiemedelsbeloppet skett, inte minst på grund av devalveringseffekten. Herr talman! Vi moderater i utskottet ansluter oss till yrkandena i motion 560 av Ulf Adelsohn m.fl. och anser att regeringen bör få i uppdrag att lägga fram förslag till ändringar i bestämmelserna om studiemedel fr.o.m. den 1 januari 1984 i enlighet med vad som föreslås i motionen. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 2. Anslaget till vuxenstudiestöd finansieras genom medel från den s.k. vuxenutbildningsavgiften, som erläggs av arbetsgivaren. Under utskottsbehandlingen har framkommit att slutregleringen av vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1981/82 gett ett överskott på ytterligare 20 milj.kr. i förhållande till beräkningarna i propositionen. Utskottsmajoriteten menar att dessa medel skall användas för finansiering av ytterligare 700 särskilda vuxenstudiestöd. Med hänsyn till den ekonomiska situationen finner vi moderater inte skäl att använda detta överskott för vuxenstudiestöd kommande budgetår utan anser att det bör komma statskassan till godo. Trots den ekonomiska situationen föreslår utskottsmajoriteten — i likhet med propositionen — att timstudiestödet skall höjas från 33 kr. till 36 kr. per timme, att inkomstbidraget skall höjas från 198 kr. till 216 kr. per dag och internatbidraget från 170 kr. till 180 kr. per dygn. Vi anser oss inte kunna biträda dessa förslag. Vi föreslår i likhet med vad Per Unckel m.fl. gör i en motion att timstudiestödet skall minskas till 30 kr. per timme och inkomstbidraget till 180 kr. per dag samt att internatbidraget skall vara oförändrat. Herr talman! Vi anser att timersättningen bör ge en rimlig kompensation för förlorad arbetsförtjänst. Dock är det enligt vår mening inte rimligt med ett timstudiestöd om 36 kr. per timme. Det är ju en betydligt högre ersättning än vad många har i timlön. Det skall väl inte vara ekonomiskt mer attraktivt att studera än att arbeta? Utnyttjandegraden beträffande timstudiestöden har under en följd av år varit i ständigt stigande, men sedan 1981/82 har det skett en nedgång. Endast 65 70 av anslaget belopp har utnyttjats. Orsakerna till detta har ännu inte analyserats, men enligt vad utskottet erfarit pågår f. n. en utvärdering av vuxenstudiestödsreformen hos centrala studiestödsnämnden. Det finns därför all anledning att i dagens läge inta en avvaktande hållning. Detta gäller också beträffande bidragen till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Det uppdämda behov av kontakt och påverkan som tidigare kan ha förelegat bör nu till stor del vara tillgodosett. Vi moderater anser att en besparing med 34 milj.kr. kan göras på detta område, och vi är beredda att anvisa endast sammanlagt 7 milj.kr. för ändamålet. Vad gäller medelsanvisningen till vuxenstudiestödet föreslår vi att 531,1 milj.kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften får gå till finansieringen av vuxenstudiestöd under budgetåret 1983/84. Detta innebär ett i förhållande till utskottsmajoritetens förslag med 51,3 milj.kr. minskat belopp. Härmed yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen på I reservation 7 framför vi vår mening om att en översyn av reglerna för timstudiestödet bör ske i syfte att begränsa cirkelverksamheten på arbetstid till studier som är meningsfulla och ändamålsenliga. Det finns all anledning att understryka det värdefulla i att de anställda kompletterar sin utbildning. För det stora flertalet torde det emellertid finnas goda möjligheter att göra detta under icke arbetstid. Vi anser att denna tid bör utnyttjas i första hand. Rätt till ledighet för utbildning föreligger också på arbetstid enligt gällande lagstiftning. Avsikten är givetvis att ledigheten skall användas för meningsfulla och ändamålsenliga studier, men så sker dess värre inte alltid. Deltagandet i studieverksamheten medför ofrånkomligen störningar på arbetsplatserna genom att avbrott uppstår. Detta måste så långt som möjligt begränsas liksom onödig cirkelverksamhet. Vi anser det vara viktigt att reglerna för timstudiestödet ses över för att åstadkomma en klar begränsning av ämnesområdet i förhållande till vad som f. n. medges. Härmed yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen t Riksdagen har tidigare fattat beslut om att lokala eller regionala organisationer av LRF, SHIO-Familjeföretagen, Sveriges Fiskares riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och De handikappades riksförbund skall ha rätt att kollektivt ansöka om dagstudiestödets internatbidrag. Centrala studiestödsnämnden fick i maj 1982 i uppdrag av regeringen att utreda frågan, och uppdraget har redovisats i en rapport i oktober samma år med förslag till författningsändringar. Centrala studiestödsnämnden framhåller dock att regelsystemet blir mer invecklat och administrativt krångligare än f. n. Trots detta anser vi att angelägenheten av förslaget väger tyngre än de invändningar som har framförts. Vi anser att riksdagen bör vidhålla sitt tidigare fattade beslut i detta ärende. Därmed yrkar jag bifall till den gemensamma moderat-center-reservationen 8. I den moderata reservationen 9 upptar vi förslaget om kollektiv rekvisition av internatbidrag. I dag fördelas de internatbidrag som söks kollektivt av de fackliga organisationerna bland medlemmarna, som själva efter genomgången kurs rekvirerar det i dagstudiestödet ingående internatbidraget. Det nu föreliggande förslaget om kollektiv ansökan om internatbidrag stöds av utskottsmajoriteten. Vi anser emellertid att bidraget på detta sätt förändras till sin karaktär och antar formen av ett kursbidrag till den fackliga organisationen. Vuxenutbildningsnämnderna, som fördelar bidraget, kan med detta system inte följa upp vilka personer som har utbildats med hjälp av internatbidraget. En sådan ordning måste betraktas som mycket otillfredsställande. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till den moderata reservationen 9; I den moderata reservationen 10 följer vi upp en motion av Hans Nyhage och Inger Wickzén angående ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Vi delar helt deras uppfattning att det är naturligt att studieförbunden, som är anordnare av den studiecirkelverksamhet som den uppsökande verksamheten avser, också skall ha ansvaret för denna. Vi anser detta vara så mycket mer angeläget som det i stor omfattning i dag råder en klar diskriminering av flertalet studieförbund när det gäller möjligheterna för dem att presentera sitt utbud på arbetsplatserna och erbjuda sin service också som cirkelarrangör. Om studieförbunden får ansvaret för den uppsökande verksamheten kan den monopolställning som i betydande utsträckning råder vid anordnandet av studiecirkelverksamhet i dag brytas. En naturlig följd av detta förslag är då att studieförbunden också får uppbära de statliga bidragen för den uppsökande verksamheten. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till den moderata reservationen 10. I reservation 5 föreslår vi att timstudiestödet bör utgå med 30 kr. per timme i stället för föreslagna 36 kr. I konsekvens med detta föreslår vi också att ersättningen sänks till 30 kr. i timmen för timersättning för grundutbildning för vuxna. Anslaget kan härigenom minskas med 7 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar så slutligen bifall till den moderata motionen 11.

Herr talman! Detta betänkande från socialförsäkringsutskottet behandlar studiestödsfrågor. Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att beröra centerns syn på studiemedlen. Övriga centerreservationer, som gäller bidraget till uppsökande verksamhet och ansökan om timoch dagstudiestöd, kommer Stina Gustavsson att behandla längre fram i debatten. Landets studerande har fått det ekonomiskt allt kärvare. Kostnaderna för mat, bostad och facklitteratur har ökat kraftigt. Alla tre är tunga utgiftsposter i en studerandes budget. Allt fler högskolestuderande måste för att klara sin ekonomi förvärvsarbeta vid sidan av studierna eller låna pengar av anhöriga. Uppsplittringen på både förvärvsarbete och studier samt oro för den egna ekonomin påverkar naturligtvis studieresultatet. Genom problemen på arbetsmarknaden har det blivit allt svårare för de studerande att få ett arbete under ferietid som kan bidra till att finansiera studierna. Avbrott i studierna av ekonomiska skäl har blivit allt vanligare. Den sociala snedrekryteringen till högskolorna har ökat. Allt färre från socialgrupp 3 söker sig till högre studier. I förra årets budgetproposition öppnade dåvarande utbildningsministern en möjlighet till ökning av studiemedlen genom en omprioritering inom studiestödsområdet. I en första etapp föreslogs en höjning med 2 9 till 142 20 av basbeloppet. Riksdagen följde detta förslag. Inför årets budgetarbete återkom centrala studiestödsnämnden. med förslag om ytterligare en höjning med 3 Yo till 145 96. Såväl föredragande statsråd som utskottets socialdemokratiska majoritet avstyrker en höjning med hänvisning till det statsfinansiella läget och till att andra grupper har fått avstå från berättigade förbättringar. Vi anser däremot — liksom centrala studiestödsnämnden och studerandeorganisationerna — att det är rimligt att nu ta ett andra steg och höja studiemedlen till 145 96 av basbeloppet. En höjning skulle förbättra de studerandes ekonomiska och sociala situation. Det skulle i sin tur leda till bättre studieresultat och därigenom till ökad genomströmning vid våra högskolor. Landets utbildningsresurser skulle användas på ett bättre och rationellare sätt. Det finns alltså också långsiktiga samhällsekonomiska skäl som talar för en höjning av studiemedlen. Herr talman! Till sist vill jag med bara några ord beröra en motion som behandlas i detta betänkande. Larz Johansson har i motion 197 begärt att reseoch inackorderingstillägg skall kunna utgå även till elever i förberedande dansutbildning. Utskottet ställer sig enhälligt bakom syftet med motionen. Ett ärende som berör studiehjälp till elever vid förberedande dansutbildning bereds f.n. i departementet. Utskottet förutsätter att regeringen positivt prövar möjligheterna att ge ekonomiskt stöd. Jag vill på den här punkten bara understryka vikten av att denna fråga löses på ett positivt sätt och i god tid före höstens terminsstart, eftersom den har stor betydelse för berörda familjers ekonomi och elevers möjlighet att fortsätta den förberedande dansutbildningen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda om studiemedlens storlek yrkar jag bifall till reservation 3 vid betänkandet.

Herr talman! Utbildningen är i dagens samhälle en viktig och stor del av många människors liv, och den borde vara en rättighet för alla. Tyvärr är snedrekryteringen till den högre utbildningen än i dag stor — den hart.o.m. förvärrats. En av orsakerna till denna snedrekrytering är att det finns stora skillnader när det gäller ekonomiska förutsättningar. Ungdomar från arbetarhem har inte stora möjligheter att räkna med stöd från föräldrar och anhöriga under studietiden. Enligt en undersökning av Kaminsky 1975 var studerande från arbetarhem mer tveksamma än andra grupper till att skuldsätta sig genom studielån. En förutsättning för ett gott studieresultat är en dräglig studiesituation och att man inte ständigt tvingas bekymra sig för sin ekonomi och splittra sina studier med extraarbete för att kunna överleva. I motion 322 påpekar Björn Samuelson dessa förhållanden och framhåller att nivån på studiestödet måste höjas väsentligt, med den långsiktiga målsättningen att samhället skall stå för hela uppehället under studietiden. Man kan tänka sig olika vägar att genomföra detta på — ett nytt system med studielön eller en gradvis uppjustering av gränsen för återbetalningen av studielån för att den vägen så småningom uppnå studielön för alla. Vpk vill i dagens läge — med de stora löneskillnader som finns — förorda det senare systemet. Vpk:s förslag finns också utvecklat i reservation 4 av Karin Nordlander, och jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation. Vpk har också i motion 106 påtalat det orimliga i att hälften av studiemedel som utgår enligt 4 kap. studiestödslagen, dvs. studiebidrag och återbetalningsskyldigt studiemedel, läggs till den bidragsgrundande inkomsten när det gäller bostadsbidrag. Vi har alltsedan denna regel infördes för ett par år sedan motsatt oss att studiemedel räknas som inkomst. Studielån betraktas alltså som inkomst, medan exempelvis lån i bank inte betraktas på detta sätt. Vidare föreslår vpk i motion 1284 vissa justeringar vad gäller bostadsbidrag och inkomstgränser för att möjliggöra för t.ex. studerande att bo drägligt. Civilutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till pågående beredningsarbete inom bostadskommittén, och socialförsäkringsutskottet intar samma ståndpunkt. Vi hävdar dock att de förändringar av nuvarande förhållanden som vpk föreslagit bör genomföras, oavsett vad man senare kommer fram till. SFS, Sveriges förenade studentkårer, har i en skrivelse den 8 mars i år fäst uppmärksamheten på de högskolestuderandes ekonomiska situation. Det gäller främst dem som finansierar sina studier med statliga medel. De pekar i sin skrivelse bl.a. på det jag nyss berört, nämligen att studielån räknas som inkomst och att många studerande härigenom helt eller delvis går miste om sina bostadsbidrag, med de negativa följder detta får. SFS påpekar vidare att bidragsdelen av studiemedlen nu endast utgör 7,8 96 — resten är alltså belopp som måste återbetalas. År 1964 utgjorde bidragsdelen 25 26 av studiemedlen — en betydande försämring har alltså skett. Yngre studerande hade fram till januari 1982 möjlighet att låna upp till 10 000 kr. till låg ränta, men i och med att det statliga bostadslånet togs bort försvann denna möjlighet. Vpk har i en annan motion föreslagit att det statliga bostadslånet skall återinföras. Socialförsäkringsutskottet har avstyrkt motion 322 om en översyn av studiemedelssystemet med hänvisning till att det inte skulle finnas ekonomiskt utrymme. Denna motivering möter man ofta, men den rymmer inte hela sanningen. Det handlar ju också om vad som skall prioriteras. Gemensamt för de nu aktuella vpk-yrkandena är syftet att förbättra eller åtminstone inte försämra den studiesociala situationen för de människor som genomgår en utbildning. Attslå vakt om de studerandes villkor är också till gagn för samhället i dess helhet. Man får en bättre genomströmning av studerande, om dessa bereds en dräglig studiesituation. Denna förbättrade genomströmning leder till att utbildningsresurser frigörs och till att antalet utbetalade studielån minskar. Dessutom kommer ju de studerande ut i yrkesverksamhet snabbare, vilket även det är samhällsekonomiskt fördelaktigt. Sedan får vi på köpet det kanske allra viktigaste — en drägligare studiesituation. Med hänvisning till vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 av Karin Nordlander.

Herr talman! I sitt betänkande nr 19 avstyrker socialförsäkringsutskottet folkpartiets yrkande som kräver höjda studiemedel. Motiveringen är att en höjning gjorts den 1 januari i år. Det kan finnas anledning att utvidga historieskrivningen något. Sedan studiemedlen infördes 1965 gjordes den första reella höjningen av dessa från 140 till 142 26 av basbeloppet fr.o.m. den första juli 1982. Det var en viktig markering av den dåvarande regeringen. Enligt folkpartiets uppfattning är det nuvarande studiesociala stödet uppenbart otillräckligt. Såväl de studerandes sociala situation som kravet på att de studerande skall genomföra sina studier på avsedd tid motiverar att det nuvarande totalbeloppet för studiemedel höjs. Centrala studiestödsnämnden hemställer i årets petita att höjningen av studiemedelsbeloppet fortsätter, från 142 till 145 90 av basbeloppet. En sådan höjning kostnadsberäknades då av CSN till 72 milj.kr. Socialdemokraterna protesterade förra året mot att en del av studiemedlen skulle räknas in i underlaget vid beräkning av bostadsbidrag. Naturligt hade då varit att biträda vår motion för att kompensera de studerande. Men här liksom i så många andra frågor har socialdemokraterna i regeringsställning en helt annan åsikt än socialdemokraterna i opposition. Folkpartiet är berett att fullfölja den förra året inledda höjningen av studiemedlens totalbelopp och förordar att höjningen träder i kraft den 1 juli 1983. Likaså anser vi att riksdagen skall vidhålla sitt tidigare fattade beslut som innebär rätt för lokala eller regionala organisationer av LRF, SHIO-Familjeföretagen, SFR, HCK och DHR att kollektivt ansöka om dagstudiestödets internatbidrag. I en motion med numret 1282 av Lars-Ingvar Sörenson och Jan Bergqvist behandlas den ekonomiska situationen för studerande som får studiemedel för studier utomlands. Från folkpartiets sida har vi också uppmärksammat deras situation och beklagar att utskottet inte har sett välvilligt på motionen och beslutat om översyn av studiemedelsbestämmelserna för denna grupp studerande. Herr talman! Jag yrkar till slut bifall till reservationerna 3 och 8.